Fru talman! I början av sitt inlägg utgick Stig Josefson ifrån att det nuvarande förslaget är dåligt. Sedan tillade han: Men socialdemokraterna vill tydligen med sitt förslag bara göra det som är dåligt hälften så dåligt, genom att begränsa indexuppräkningen. Detta måste väl ändå vara ren advokatyr. Vore det verkligen så, att Stig Josefson skulle vilja argumentera för den linje som han här retoriskt använde, nämligen att helt avskaffa indexuppräkningen, vore han verkligen förespråkare för ett radikalt förslag. Men det tror jag ingalunda att Stig Josefson är. Tvärtom sade han ju litet senare: Vårt förslag är bättre, därför att det är mildare för långtidsinnehaven. Då talar han som en god borgerlig politiker, eftersom han vill skydda dem som får stora värdestegringar, därför att de har fastigheter under lång tid. Det gäller då kanske i första hand jordbruksfastigheterna, där prisstegringarna naturligtvis har varit större än vad som varit fallet beträffande småhus och villor. Sedan vill jag ta upp detta med spekulation, som endast är en lek med ord. Ingen kan nämligen belägga att prisstegringarna har varit mindre vid långsiktiga innehav än vid kortsiktiga. Tvärtom kan man generellt säga att ju längre man innehar en fastighet, desto större blir de värdestegringsvinster som man gör. Och de långa innehaven är lika oberättigade som de korta. Så det finns över huvud taget inget inslag av rättvisa i det borgerliga förslaget. Till slut ett par ord om uppskovsreglerna. Vi får ju mer och mer uppleva häri kammaren att man måste så att säga till hälften ta tillbaka de förslag som läggs fram. Vi har det famösa förslaget om basbeloppen som är ett missfoster av rang. Det förslag som vi skall diskutera i dag har också mycket starka inslag av missfoster. Detta leder till att man inte kan fullfölja förslagen utan måste säga: Det här kanske inte blir så farligt, därför att samtidigt som vi lägger fram förslagen tillsätter vi också en kommitté som skall försöka häva verkningarna av förslagen. Jag tycker att detta verkar vara exempel på en politik av en regering som mer och mer råkar i upplösning.

Fru talman! Nej, Stig Josefson, regeringens förslag kommer inte att förhindra vare sig spekulation eller förmögenhetsökning i någon nämnvärd grad. Här är det fråga om en vilja att häva spekulationen, eller i vart fall att hämma den, och då skall man inte komma dragandes med så urvattnade förslag. Det är naturligtvis bra att Stig Josefson erkänner bristerna i övergångsreglerna, och det gäller i första hand uppskovsreglerna. Men samtidigt säger han att det är så svårt att tolka detta att budgetministern har tillsatt en utredning som i princip skall undersöka hur dessa regler skall tolkas och användas i framtiden. Det är ungefärligen kontentan av vad Stig Josefson sade. Det verkar också vara av nöden påkallat att man utreder hur de här reglerna skall tolkas. Stig Josefson kunde inte — såvitt jag förstår — i sitt anförande klargöra vad som menas och hur dessa synnerligen konstiga regler skall tolkas. Bl. a. länsstyrelsen i Stockholms län har talat om vad den anser om det här. Vi har den uppfattningen — och vi har hävdat den — att indexeringen endast skall gälla eget insatt kapital. Det är inte så omöjligt som Stig Josefson har försökt göra gällande. Det behöver inte vara speciellt krångligt, om man bara så att säga sätter viljan till att göra det, men det är ju där skon klämmer. Varken den borgerliga regeringen eller majoriteten i skatteutskottet har någon som helst vilja att vidga reglerna för realisationsvinstbeskattning, så att enbart det egna insatta kapitalet indexuppräknas. Man kan ta förvärvslånet som exempel. På myndigheten har ju man klart och tydligt reda på hur stora lån som finns i den förvärvade fastigheten. Man kan i deklarationen också se hur pass mycket lån i övrigt som den som förvärvar fastigheten yrkar underskottsavdrag för. Av deklarationen framgår också — borde i varje fall framgå — hur mycket som sparats. Med utgångspunkt i de uppgifterna torde det sedan inte vara så förfärligt svårt att forma regler beträffande det egna insatta kapitalet.

Fru talman! Jag måste säga att Stig Josefson beskrev det socialdemokratiska förslaget på ett ganska svepande sätt. Han menade att förslaget har kvar bristerna men att de blir bara hälften så stora. Ja, om man skulle beskriva majoritetens förslag på samma sätt, skulle man kunna säga att majoritetens förslag har kvar bristerna fullt ut, med undantag av de fyra första åren. Det är ju vad som är fallet med majoritetens förslag. Dessutom krånglar man till det hela genom att införa rätten att utnyttja reglerna om ackumulerad inkomst. Sedan tycker jag nog också att Stig Josefson alldeles för lättvindigt tog sig förbi det som är krångligt i övergångsbestämmelser och sådant. Jag skulle vilja rekommendera de ledamöter av kammaren som är intresserade av hur de här ändrade reglerna kommer att fungera att ta del av förslagen i utskottsbetänkandet. På s. 9-13 i detta redovisas punkterna 6 a och 6 b i propositionens förslag till anvisningar till 36 § kommunalskattelagen. Jag rekommenderar dem till benäget studium. Jag skulle gärna vilja veta, om ni därefter anser er kunna tolka dem. Skattemyndigheterna i Stockholms län har uppenbara svårigheter att lära sig tolka dessa regler.

Fru talman! Jag förstod inte riktigt vad Bo Södersten sade i början av sitt inlägg. Jag har inte talat om att man helt skulle avskaffa indexberäkningen. Jag sade att det i den proposition som skatteutskottet behandlat och i princip tillstyrkt föreslås åtgärder för att motverka spekulation. Det är just därför som det i propositionen föreslås, att någon uppräkning inte skall ske under de fyra första åren. Reservanterna vill halvera indexberäkningen, dvs. behålla systemets brister men göra dem hälften så stora. För långsiktsinnehavaren, som i regel satsat betydligt större eget kapital, skulle beskattningen skärpas väsentligt. Det är därför som regeringens förslag är betydligt bättre än reservanternas. Därmed har jag klarlagt vad jag sade i mitt tidigare anförande. När det gällde jordbruken sade jag att det inte på samma sätt är fråga om spekulation. Dels förekommer ytterst få försäljningar, dels föreligger olika restriktioner som förhindrar spekulation med jordbruksfastigheter. Sådan spekulation förebyggs i dag i stor utsträckning genom jordförvärvslagen. Tommy Franzén sade att regeringens förslag inte kommer att hämma spekulationen. Det var ett ganska märkligt uttalande. Nog måste det ha en ganska kraftig inverkan att indexuppräkning inte sker beträffande de fyra första åren. När det sedan gäller frågan om uppräkning skall ske endast på det egna kapitalet gick jag inte in på de problem som föreligger på den punkten. Vi är dock helt på det klara med att det, om man bara kopplar samman ett sådant system med gällande regler för avdrag för räntekostnader, blir så att den som har god kreditvärdighet kan välja var han skall göra ränteavdragen. Det var bara ett enda exempel på de svårigheter som skulle föreligga när man skall bedöma vad som är eget satsat kapital och vad som i verkligheten är upplånat. Man skulle kunna räkna upp en lång rad av exempel som visar, att det inte är så lätt att ange exakt vilka belopp som skall föras till den ena resp. den andra kategorin. Jag vill vidare säga att det finns en stark vilja till att göra skattesystemet så rättvist som möjligt men att vpk inte vill inse vilka problem som reser sig i arbetet på att förverkliga dem. Till Rune Carlstein vill jag säga att jag redan har framhållit att uppskovsreglerna visst är komplicerade men att det samtidigt har varit en strävan att åstadkomma ett system, där man gör det möjligt för den som byter jobb och arbetsplats att i så stor utsträckning som möjligt dra fördel av dessa regler. Jag tror inte att någon kan bestrida att de exempel som tagits upp under debatten visar att det förekommer ett missbruk. Det är för att förhindra detta som regeringens förslag har lagts fram.
Fru talman! Stig Josefson vill tala i allmänna termer om spekulation i största allmänhet, men han undviker de specifika fallen — dvs. undviker verkligheten. Låt oss ta ett exempel där en jordbrukare 1973 köpte ett jordbruk för 1 milj.kr. Han kanske satsade 100 000 kr. själv. Säg att han 1979 säljer det för 2 milj.kr., vilket ungefär motsvarar den genomsnittliga prisuppgången på jordbruk! Han gör sig då 1 milj.kr. i skattefri realisationsvinst, som han kan stoppa i fickorna, om han nu har så stora fickor. Vi kan säga vad vi vill om detta, men sådan ser verkligheten ut. Om vi vill kalla det för spekulation eller ej må vara. Stig Josefson säger först — jag poängterar det — att vårt förslag är dåligt därför att vi bara har en 50-procentig indexutveckling. Men sedan säger han trots allt att det borgerliga förslaget är bättre därför att det är mildare; det drabbar alltså inte värdestegringarna så hårt. Detta är fullständigt riktigt. Vi vet över huvud taget ingenting om hur stora belopp som kommer att tas in på det borgerliga förslaget. Det är så komplicerat och leder till sådana inlåsningseffekter att det över huvud taget inte går att göra någon som helst uppskattning av det. Kanske blir det ett par tre hundra miljoner eller kanske 500 miljoner i bästa fall, men beloppet skall ses mot bakgrund av att vi i dag enbart på småhus gör vinster på 10-12 miljarder som realiseras och vi vet att de kommer att öka för varje år som går under 1980-talet. Sedan beskärmar man sig över att det är så svårt att spara. Ja, om ni verkligen ville göra någonting för spararna, skulle ni se till att göra beskattningen av kapital någorlunda rättvis och jämn mellan olika former av kapital. Men jordbruksfastigheter och fastigheter i allmänhet kommer i framtiden — även efter er proposition, om den nu går igenom — att vara mycket lindrigare beskattade än sparmedel och andra former av kapital. Därför är det i grunden rent hyckleri när ni exempelvis ömmar för aktieägare och andra — som ni kommer att göra här i denna kammare nästa vecka. Om ni verkligen på ett avgörande sätt hade skärpt beskattningen på den här punkten, kunde ni ha haft någon liten form av trovärdighet kvar.

Fru talman! Jag tror att om Stig Josefson verkligen studerade propositionen och det förslag som utskottsmajoriteten står för, skulle han också komma underfund med samma sak som jag, nämligen att regeringens förslag i sig inte kommer att vara speciellt effektivt för hävande av spekulationer. Det kan knappast vara intressant för dem som korttidsspekulerar i fastigheter, om de får indexuppräkna ingångsvärdet när de köper fastigheten det ena året och säljer den det andra. Vi vet att där är beloppen relativt små. Det är alltså inte de beloppen som är det intressanta; det är helt andra faktorer — framför allt är det ju den höga inflationen — som bestämmer om det skall vara intressant att spekulera i en fastighet eller inte. Och inflationen kommer att fortsätta att vara hög. Därför kommer det, menar jag — trots regeringens förslag om att man inte skall få indexuppräkna de fyra första åren — att vara en fortsatt hög spekulation på fastigheter. Det är nämligen det som är det intressanta. För att sedan komma tillbaka till den fråga som Stig Josefson trots allt inte riktigt ville reda ut, nämligen hur man skall bestämma lånebeloppen eller beräkna vad som är det egna insatta kapitalet, vill jag säga att det, som jag ser det, är ganska enkelt. Man kan naturligtvis skapa en regel som innebär att har man ett högre lånebelopp totalt sett än vad exempelvis inköpspriset på fastigheten är — då naturligtvis de lån är medräknade som finns i fastigheten — har man inte satt in ett enda dugg eget kapital. Då ligger man ju fortfarande kvar med lån. Och har man en massa lån, så vill jag påstå att man inte har satt in något eget kapital. Man får väl se till att avveckla dem först, innan man kan börja prata om eget kapital och möjligen också då om eget sparande i det sammanhanget. Nej, det är väl på det viset att regeringen och utskottsmajoriteten inte har någon vilja att rätta till den här enorma orättvisan — den största när det gäller realisationsvinster vid fastighetsförsäljning.

Fru talman! För att besvara den sista frågan först är det givet att det är ganska lätt att klara av de fall där man helt har lånat kapitalet. Men dessa fall är väl ändå ganska ovanliga. Svårigheterna uppkommer, såsom jag påpekade, när man skall skilja på vad som är eget kapital och upplånat kapital. Vi kommer där inte ifrån att gränsdragningen är ganska svår. Det visar bl.a. de exempel jag tidigare tog upp. Tommy Franzén gjorde en viss reträtt den här gången. Han sade nu att regeringens förslag inte hade någon speciellt hämmande effekt på spekulationen. Det innebär i någon mån ett avsteg ifrån vad Tommy Franzén sade i sitt tidigare anförande. Men vi skall vara medvetna om att det inte bara är för de fyra första åren som propositionens förslag har någon betydelse, utan de har en ganska stor inverkan under hela den första tioårsperioden. Det gör att korttidsinnehaven inte blir så attraktiva, om syftet är att spekulera. Bo Södersten kommer tillbaka till jordbruket. Som jag ser det har Bo Södersten väldigt svårt att skilja mellan spekulation och en skärpning av realisationsvinstbeskattningen. Bo Södersten säger att det finns en omfattande spekulation inom jordbruket. Samtidigt återkommer han till att det är stora vinster på långtidsinnehaven. Jag kan inte inse att det när det gäller långtidsinnehaven är fråga om en spekulation. För att komma åt dessa vinster får man säga rent ut att man vill skärpa beskattningen. I så fall kan jag förstå Bo Södersten. Men det är ju inte fråga om någon spekulation när det gäller långtidsinnehav. Har man ägnat sitt livs gärning åt jordbruket och sedan säljer det är det ju inte fråga om någon spekulation. Om det anses att skatten på den vinst som då uppstår bör skärpas, får man säga det rent ut, men det är ju här inte fråga om någon spekulation. Bo Södersten kom också in på frågan om aktiebeskattningen. Den frågan får vi diskutera vid ett senare tillfälle. Vad jag sade om korttidsinnehavet i mitt svar till Tommy Franzén gäller i lika hög grad Bo Södersten.

Fru talman! Jag förstår att moderater som Bo Lundgren gärna vill tala om det förflutna. Och jag kan gärna säga ifrån att jag tycker att den lagstiftning som har gällt hittills — och som socialdemokratin givetvis delvis får ta ansvar för — inte har varit särskilt lyckad. Den har varit för generös. När den ursprungligen infördes 1967 tillhörde jag dem som kritiserade den, även om jag då inte var politiskt aktiv på samma sätt som nu. Men låt oss återgå till det som vi skall tala om — dagens problem. Jag tror att det är mycket väsentligt att man försöker se verkligheten som den är. Bo Lundgren tar här ett mekaniskt exempel. Det gäller en person som kanske har ett korttidsinnehav. O.K., om man skulle tillämpa dagens lagstiftning som den står på papperet, så kan den ha vissa förtjänster, det skall jag inte förneka. Men vad som med all sannolikhet kommer att ske är att man får inlåsningseffekter och kringgående effekter. Det illustreras bäst av några siffror. Om vi enbart håller oss till småhus, vet vi att realisationsvinsterna är 10-12 miljarder kronor årligen. Ovanpå det får vi lägga vinster från jordbruksfastigheter och hyresfastigheter. Vad kan den nya lagstiftningen ge? Ingen kan beräkna det, som sagt, men jag skulle tro att det kan bli i storleksordningen mindre än 10 96 av de verkliga vinsterna som kan komma att beröras. Då försöker man ifrån borgerligt håll brösta sig och säga: Ja, men vi motverkar spekulation osv. Då säger jag — och det är det väsentliga: Vi har ett system som i sig självt är orättfärdigt. Det är möjligt att jordbrukaren inte köper sitt jordbruk med avsikt att senare sälja det utan för att bruka det. Det är möjligt att ägaren av en fastighet gör likadant. Men kvar står det grundläggande faktum att stora, systematiska vinster varje år tas hem och realiseras, vinster som med uppläggningen av beskattningen — sådan den är och kommer att vara om det borgerliga förslaget går igenom — kommer att undantas från beskattning. Det är det väsentliga. Detta kan man inte dölja med någon form av sentimentalitet, med någon form av hänvisning till att jordbrukaren så älskar sin torva etc. Det gör inte hans miljonvinster — när de sedan tas hem — ett dugg mindre reella. Låt mig sedan påminna om en annan sak. Vi har diskuterat ATP-reformen här tidigare. Vi vet att regeringen hänsynslöst drivit igenom ett förslag som systematiskt kommer att urholka ATP-pensionerna. Jag har kallat detta för Montezumas hämnd, centerpartiets och borgerlighetens hämnd, på ATP pensionärerna. Varför är man inte så intresserad av att slå vakt om ATP-pensionerna? Jo, för centerpartiet är jordbrukarklassen trots allt kärngruppen. Och vad har de sina stora tillgångar i? Jo, just i de ofantliga värdestegringar som karakteriserat denna marknad. Så allt hör samman.

Fru talman! Det är beklagligt att Bo Södersten vill ge sken av att jordbrukarna skulle göra miljonvinster vid försäljning av sina fastigheter. Bo Södersten kanske inte vet hur det svenska jordbruket ser ut, och det får man kanske ha förståelse för. Det förhåller sig emellertid så att det svenska jordbruket huvudsakligen består av enheter på 30-40 hektar. Det är alltså ingalunda fråga om några miljonvinster. Jag tycker att det är beklagligt att det görs ett sådant här uttalande i riksdagen. När det sedan gäller kritiken mot det nuvarande systemet vill jag betona att den inte bör riktas mot borgerligheten. Det var en socialdemokratisk majoritet som införde realisationsvinstbeskattningen 1968 och ändringen av reglerna för realisationsvinstbeskattningen 1976. Beslutet fattades under jämviktsriksdagen. Om man vill framföra kritik bör den riktas mot dem som bar huvudansvaret för det förslag som låg till grund för beslutet.
Fru talman! Bo Lundgren talar om sitt exempel. Jag hävdar att det är ett mekaniskt exempel just därför att det sällan kommer att tillämpas i verkligheten. Det kommer att bli ytterst få försäljningar av korttidsinnehav — man kommer helt enkelt att kringgå bestämmelserna. Det finns många olika sätt på vilka man kan göra det. I realiteten kommer det socialdemokratiska förslaget att ha ett mycket bättre bett. Det kommer att ge betydligt större totala skatteintäkter, och det är det som är det avgörande. Det är därför som det också är ett bättre förslag. Sedan talar Bo Lundgren om de oberättigade värdestegringarna och att kapitalvinsterna på fastighetsmarknaden trots allt är ett problem. Ja, det är just det de är. Varför då inte försöka att hjälpa till att få det problemet åtgärdat? Varför inte se till att vi äntligen får en skattelagstiftning som har någonting av rättvisa och effektivitet över sig? Till slut kryper ändå den riktigt blå moderaten fram, när Bo Lundgren tar upp exemplet med fritidshusägaren som hundraprocentigt satsat sitt eget kapital. Det är nog så att det trots allt är kapitalägarna som skall skyddas. Det här förslaget är i grunden en liten rökridå eller en kringgående rörelse för att dölja att man i själva verket ingenting vill göra. Stig Josefson ömmar för jordbrukarna. Det har han alltid gjort och kommer alltid att göra. Men det hindrar ju inte att det varit mycket kraftiga prisstegringar på jordbruksfastigheter. Hur stora de prisstegringarna för varje enskilt jordbruk är beror naturligtvis på hur stora ingångsvärdena är, men miljonvinster över låt oss säga ett 20-årigt innehav är långt ifrån ovanliga. Vi vet att bland de fastigheter som ökat i värde toppas ligan just av jordbruksfastigheter. Vad jag talade om i samband med ATP-pensioner etc. var att här tyvärr döljer sig en mycket olustig social realitet. Det var inte jag som drog paralleller med andra typer av sparande, utan det var de borgerliga talarna som i början av debatten menade att vi får ta hänsyn också till annat sparande. Vi vet ju att riksdagen snart kommer att få ta ställning till förslag om sänkt skatt på aktievinster. Om ni skall vara trovärdiga måste ni se till att olika former av kapital blir någorlunda likvärdigt beskattade. Den form av kapital som är i särklass förmånligast beskattad är och kommer med ert förslag att förbli fastigheter.

Fru talman! Bo Södersten sade att jag ömmar för jordbrukare. Nej, jag ömmar inte för någon särskild del av vårt folk. Jag anser att man här i riksdagen skall lämna korrekta uppgifter. De uppgifter Bo Södersten lämnade i sitt senaste anförande — att man också på ett 20-årigt innehav skulle räkna med miljonvinster vid försäljning av jordbruk — är ännu mindre korrekta än de tidigare. Man måste ställa frågan: Vad menar Bo Södersten när han talar om vinster? Har han helt slutat tala om realisationsvinstbeskattningen? Vad är det han talar om? Det blir oklarare ju längre den här debatten pågår.
Fru talman! När jag hör Bo Lundgren kommer jag att tänka på en historia i Den sanningssökande hunden av Franz Kafka. Där heter det: Lösryckt ur sitt sammanhang och sett med ett barns ögon finns det mycket som är ägnat att förvåna. Bo Lundgren tycks inte kunna förstå följande enkla sak: Hans mekaniska exempel kommer aldrig någonsin att tillämpas, därför att man kommer att ha alla möjliga kringgående regler. Man kommer inte att realisera fastigheter efter så kort innehav. Vi vet att de realisationsvinster som i dag tas hem är av den storleksordning som jag här har nämnt: 10-12 miljarder kronor. När det socialdemokratiska förslaget är fullt genomfört kommer det kanske att ge intäkter av storleksordningen 34 miljarder kronor. Det kunde varit bättre, men det är ändå hyggligt. Det borgerliga förslaget däremot kommer fullt genomfört aldrig att ge mer än 500 miljoner till 1 miljard. Märkligare än så är det inte! Till Stig Josefson vill jag säga att den vinst som varje enskild jordbrukare råkar göra naturligtvis beror dels på ingångsvärdet på hans jordbruksfastighet, dels på hur länge han har haft den. Men vad vi känner till är att vinsterna på jordbruksfastigheter är betydligt större än de vinster som förekommer på innehav av vanliga småhus. Där ligger den genomsnittliga vinsten på ett 10-årigt innehav i dag på 200 000-300 000 kr. Jag har över huvud taget inte moraliserat över de personer som gör dessa vinster. De använder bara den marknad som finns. De kan ha de bästa avsikter, både med sitt villaboende och sitt jordbrukande — det är inte det saken gäller. Vad saken gäller är att vi skall försöka få till stånd en skattelagstiftning som är rättvis. Det har vi inte dag, och jag tror att det kommer att kosta oss åtskilliga mödor också i framtiden innan vi kommer därhän. Jag blir mer och mer övertygad om det, ju mer jag lyssnar till herrar Lundgren och Josefson.

Fru talman! Vad vi däremot vet — det är bevisat — är att under 1970-talet har vi byggt upp en värdestegring som enbart i fråga om villorna uppgår till omkring 250 miljarder kronor. Vi vet att den värdestegringen kommer att mogna ut. Det enda antagande vi behöver göra är att villamarknaden inte skall totalt kollapsa. Även om det över huvud taget inte blir några prisstegringar i framtiden, så vet vi att dessa vinster kommer att mogna ut. De här vinsterna kommer vi aldrig att ta in till samhället, om riksdagen följer det borgerliga förslaget. Vi kunde ta hem en god del av dem med det socialdemokratiska förslaget, och därför är det förslaget överlägset.

Fru talman! År 1975 kom det en proposition med förslag till hur man skulle förfara vid tillsättandet av nämndemän. Anledningen var att en del minoriteter inte hade blivit tillgodosedda i sådana sammanhang och att man ville ha en politisk spridning av dessa uppdrag. Nu, när lagen har varit i kraft ett par år, har det visat sig att den är behäftad med vissa svagheter. En av dessa är att det i mindre tingsrätter kan vara svårt att uppnå den rättvisa som lagstiftningen åsyftade. Jag har av den anledningen motionerat om att regeringen skulle utfärda föreskrifter för att komma till rätta med detta problem. Det kravet har dock inte vunnit gehör hos justitieoch konstitutionsutskotten. Jag vet mycket väl att dessa utskott är tyngda av både klokskap och vitterhet. Och har jag inte, med denna utformning av min motion, kunnat övertyga utskotten, lär jag knappast kunna övertyga kammarens ledamöter om det berättigade i mitt motionskrav. Fru talman! Jag har för avsikt att nästa år återkomma med denna motion, och jag har i dag inget yrkande.

Fru talman! Till regeringens proposition 20—som handlar om besparingar i statsverksamheten vilka berör nästan alla utskott här i riksdagen — väckte den socialdemokratiska gruppen i justitieutskottet en motion. Vårt yrkande gällde den översyn av rättshjälpen som justitieministern tänker låta företa och som skall inriktas på förutsättningarna för att bevilja rättshjälp och omfattningen av rättshjälpsförmånerna. Nr 44 Vi hävdar i denna motion 82 att en översyn med en sådan inriktning bör Tisdagen den göras av en parlamentarisk utredning. Det är med stor tillfredsställelse som vi 9 december 1980 i justitieutskottets betänkande 17 kan notera att denna uppfattning delas av alla ledamöter i utskottet. Vi kommer alltså att få en parlamentarisk Besparingar i utredning som skall ta ställning till effekterna av förslagen i propositionen på statsverksamheten, justitiedepartementets verksamhetsområde. Förslagen gäller förändringar mm m. av grundavgiften och en ändring av skalan för rättshjälpsavgifterna. Vi är i stort sett överens med justitieministern när det gäller de tankegångar och förslag som han har fört fram i denna del av propositionen. Men å andra sidan tycker vi att att det är värt att notera att justitieministern inte har riktigt fast grund under fötterna när han skildrar hur läget är beträffande rättshjälpsärendena i allmänhet. Han åberopar en utredning som har gjorts vid rättshjälpsnämnden i Jönköping, och han hävdar att denna utredning är representativ för rättshjälpsärendena i allmänhet. Det är möjligt att den är det. Men det är också möjligt att förhållandena är andra och varierande vid olika rättshjälpsnämnder. När man studerar rättshjälpsärendena från 1979 visar det sig att i närmare 40 Jo av alla ärenden sätts rättshjälpsavgiften ned. I ungefär fem sjättedelar av fallen sätts den ned till noll. Justitieministern säger att undersökningen visar att i de fall avgift utgår så fastställs det helt övervägande antalet ärenden till grundavgiften eller till belopp som endast överstiger grundavgiften med något hundratal kronor. Det är möjligt att detta gällde 1979 och att man kan åberopa det generellt. Men vad justitieministern inte har tagit hänsyn till och som inte framgår av propositionen är att domstolsverkets nya anvisningar — som också majoriteten i utskottet hänvisar till — avser regler som skall tillämpas efter den 1 januari 1980. Där har man slagit in på en helt annan och mycket mera restriktiv linje än den som gällde i de tidigare anvisningarna. Följaktligen vet man fortfarande inte riktigt hur förhållandet är när det gäller rättshjälpsärendena. Det kunde möjligen ha ifrågasatts om inte de nya reglerna och deras tillämpning borde ha tillämpats något längre än till sista december i år, så att man hade fått ett bättre begrepp om hur det verkligen förhåller sig med rättshjälpsverksamheten och rättshjälpsärendena. Vi har velat påpeka att det kunde ha behövts ett bättre underlag för en bedömning av om eftersträvad restriktivitet uppnåtts.

Detta gäller i många av de fall där det i dag finns regler som ger möjlighet till nedsättning. Justitieministern och utskottsmajoriteten anser att gruppen folkpensionärer med enbart pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg inte som förr skall få någon nedsättning. Man säger att det skall kunna ske om årsinkomsten inte uppgår till mer än inemot ett basbelopp. 157 Vi delar som sagt inte den uppfattningen. Eftersom de ekonomiska och sociala villkoren för pensionärerna beskärs på en lång rad andra områden tycker vi att det finns ännu större anledning att i dag vara tveksam på den punkten. Därför yrkar vi i vår reservation att gruppen folkpensionärer med enbart pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg regelmässigt bör få nedsättning av avgiften. Vi vill också att det som en allmän riktlinje bör gälla att nedsättning bör kunna ske om den rättssökandes årsinkomst inte uppgår till inemot två basbelopp. Vi tycker det är rimliga och riktiga regler. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till justitieutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas besparingar i statsverksamheten i de delar som faller under justitiedepartementets område. Det förtjänar kanske först att påpekas att just på detta område överstiger vpk:s förslag till besparingar regeringens med 11 milj.kr. Det beror väl på att vpk inte har några heliga kor och att vi också kan tänka oss besparingar på säkerhetspolisens område. Jag återkommer till det. Jag skall kommentera vpk:s förslag i den ordning de är behandlade i betänkandet. Det gäller först ändring av rättshjälpslagen. Här föreslår regeringen och utskottet en ändring i lagen så att kostnaderna för rättshjälp i större utsträckning skall läggas på den enskilde. Både i den nuvarande och i den föreslagna lagen görs beräkningarna utifrån basbeloppet. Det är därför på sin plats att fråga utskottet vilket basbelopp som just i det här fallet skall gälla. Är det fråga om det nya, urholkade basbeloppet eller det gamla, som vi är vana vid? Från vpk:s sida har vi yrkat avslag på lagändringen, framför allt av det skälet att den grundar sig på en mycket summarisk undersökning från ett enda rättshjälpsområde. Att det skall tillsättas en utredning för att se över rättshjälpssystemet gör det ännu mer befogat att vänta med att ändra i lagen. Lagändringen kommer att drabba de sämst ställda, och det kan vi inte acceptera. Utskottet avstyrker vår motion i detta stycke, och man gör det eftersom man inte tycker att lagändringen behöver gå över lagrådet — det är, som jag tolkar betänkandet, skälet till avstyrkandet. Men det är inte vårt enda skäl för att yrka avslag på lagförslaget. Utskottet gör det alltså väl enkelt för sig, när man avstyrker vår motion. Jag vill därför fråga utskottet: Vilket basbelopp skall beräkningarna grunda sig på i fortsättningen? Om det är det urholkade, räcker inte i så fall den kostnadsökningen? Jag vill också fråga utskottet varför man just i detta fall i förväg gör lagändringar, trots att man skall utreda hela frågan. Det hör ju inte till vanligheterna i riksdagen. Vågar inte utskottet agera självständigt, utan måste ni slaviskt följa regeringen? Vi har i vår motion också föreslagit att frågan om taxeglidningen inom | rättshjälpen skall utredas. Eftersom så kommer att bli fallet i och med den Nr 44 utredning som skall tillsättas är vi nöjda med detta. Tisdagen den Vi har föreslagit att höjningen av passavgiften kan vänta tills den översyn 9 december 1980 gjorts som aviseras i propositionen. Det är litet svårt att föra ett resonemang om den här frågan, eftersom propositionen på denna punkt är mycket Besparingar i summarisk. Man talar inte om hur mycket man tänker höja och inte heller på statsverksamheten, vilka grunder man tänker göra det. Det är därför svårt att veta vad det ärman — », m. är för, om man nu inte är emot, som vi är. Vi har från vpk i och för sig inte något emot en höjning som utgår från inflation och kostnadsökning i samband med handläggning av passärendena, även om vi anser att man också måste göra en bedömning av vad som är rimligt för den enskilde att betala. Vad vi däremot inte kan acceptera är höjningar för att få in pengar till statskassan. Staten skall alltså inte göra vinster på passavgifterna. Av det skälet har vi föreslagit att denna höjning inte skall göras separat utan föregås av den allmänna översyn som aviserats. Utskottets talesman kanske kan klargöra på vilka grunder denna höjning skall ske, med hur mycket osv., så att kammaren vet vad den ger sitt bifall till. Herr talman! När det sedan gäller investeringar i polishus och byggnadsarbeten för kriminalvården har utskottet yrkat avslag på vår motion. Man gör det eftersom det — som det står i betänkandet — nu inte är aktuellt för riksdagen att ta ställning till angelägenheten av olika projekt eller att bedöma den takt i vilken föreliggande utbyggnadsarbeten bör förverkligas. Vi var när vi skrev motionen medvetna om att detta är frågor som får behandlas i samband med budgetpropositionen, men eftersom departementschefen ansett sig ha anledning att komma med allmänna resonemang och avisera nedskärningar när det gäller dessa frågor, så ansåg vi att vi i allmänna resonemang måste protestera när departementschefen enligt vår uppfattning hade fel i sina bedömningar av var man skall spara. Utskottet har alltså en felaktig utgångspunkt för sitt avslagsyrkande på denna punkt i vår motion. Det är i det här fallet fråga om två viljeinriktningar, dels departementschefens som vill spara 18 milj.kr. när det gäller byggnadsinvesteringar för polisväsendet och ett okänt antal beträffande byggnadsinvesteringar inom kriminalvården, dels vpk:s viljeinriktning att spara när det gäller polisväsendet, men inte så mycket som anges i propositionen och att inte göra besparingar på kriminalvårdens område. I stället säger man att det inte finns anledning för riksdagen att ta ställning till detta nu. Men om det är så, varför står det då om detta i propositionen? Naturligtvis gör det det, därför att man i förväg, inför arbetet med budgetpropositionen, vill ha riksdagens sanktion för nedskärningar. Vpk kommer inte att medverka till dessa sanktioner. Utskottet gör det däremot, trots att det glider undan i betänkandet. När det gäller vår skrivning i motionen om översynen av rikspolisstyrelsen har vi velat understryka det som står i propositionen om inriktningen av denna översyn, nämligen att se över i första hand för att få en effektiv bekämpning av den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Vi tycker att det är glädjande att departementet nu har insett vikten av en sådan 159 Vi har sedan föreslagit att anslagen till den polisiära säkerhetstjänsten minskas. Det är svårt för oss att exakt ange hur mycket, eftersom redovisningen på denna punkt i budgetpropositionen från i januari är mycket vag. Det har bara redovisats en totalsumma. Vart dessa pengar går är dolt både för vpk och för allmänheten. Vi vet alltså inte vart pengarna går, trots att det är skattepengar, och det är i sig upprörande. Vi är övertygade om att det går att spara på detta område, men det är väl typiskt för en högerregerings sparplan att man inte rör detta. Det finns inte något i utskottets avslagsmotivering som gör att vpk ändrar sin inställning. Vi anser att det är mer befogat att spara här än på exempelvis rättshjälpen för pensionärerna. Jag är övertygad om att det är en uppfattning som delas av en stor allmänhet, även om nu enigheten i det här huset är stor. Om det nu är så omöjligt att spara på detta område, så upp till bevis. Vart går pengarna? Och varför kan man inte spara just här? Bevisföringen härvidlag tycker jag att riksdagen är skyldig alla dem som nu får det sämre och sämre allteftersom den här regeringens framfart fortsätter. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till motion 102 under punkterna 1a, 5, 6 och 8.

Herr talman! Justitieutskottet har haft att ta ställning till ett antal förslag till besparingar inom justitiedepartementets verksamhetsområde. Utskottet är enigt utom på en punkt. Det gäller riktlinjerna för nedsättning av rättshjälpsoch rådgivningsavgifter i vad gäller besparingsförslagen inom rättshjälpsområdet. Socialdemokraterna föreslår här i en reservation att nedsättning av grundavgiften, liksom hittills varit fallet, allmänt bör gälla, om den rättssökandes årsinkomst inte överstiger två basbelopp. Utskottets majoritet tillstyrker här departementschefens förslag att gränsen bör sänkas till ett basbelopp eller något däröver. Utskottet är däremot enigt om att grundavgiften skall höjas. Höjningen innebär med det basbelopp som f. n. gäller enligt denna lag, dvs. 15 400 kr., en höjning från 150 kr. till 230 kr. Det är alltså en höjning med 80 kr. Oenigheten gäller således om denna grundavgift skall gälla också för dem som har inkomst upp till två basbelopp, som socialdemokraterna vill, eller ett, som utskottsmajoriteten vill. Beträffande det belopp om 230 kr., som alltså skall betalas även av dem som tjänar upp till två basbelopp, torde det för det stora flertalet människor röra sig om en företeelse som inträffar ganska sällan i livet. Man råkar ju inte så ofta i sådana svårigheter att det behövs rättshjälp. För att bedöma den totala fördelningspolitiska profilen i förslaget måste man också titta på förändringarna när det gäller kvotgränserna för högre inkomster. Förslaget innebär en ganska kraftig skärpning av avgifterna för högre inkomsttagare. Jag fäste mig vid att kommunisterna, när de yttrade sig om det här förslaget i talarstolen, sade att förslaget skulle drabba de sämst ställda. Då hade de nog inte räknat med hela kvotgränsskalan. Nr 44 För den som tjänar sex basbelopp, dvs. 92 400 kr., innebär förslaget en Tisdagen den höjning av maximiavgiften med 1 370 kr. till 3 910 kr., och för den som tjänar 9 december 1980 sju basbelopp, dvs. 107 800 kr., innebär det en höjning med 2 850 kr. till 6 870 kr. Det är alltså fråga om ganska kraftiga höjningar för inkomsttagare i Besparingar i högre inkomstskikt. statsverksamheten, När besparingar nu måste göras och den borgerliga regeringen anklagas för ,», m. att låta de sämst ställda ta de hårdaste törnarna, tycker jag att det är viktigt att man i en seriös debatt lägger fast att de högre inkomsttagarna, vad gäller rättshjälpsområdet, får bära en ansenlig del av bördan. Jag vill också i detta sammanhang understryka att i två mycket viktiga ärendetyper saknar den enskildes ekonomi över huvud taget betydelse för frågan om rätt till biträde. Det gäller rätt till offentlig försvarare och ersättning för kostnad för bevisning åt misstänkt i brottmål samt rättshjälp genom offentligt biträde i vissa administrativa ärenden, som rör den personliga rörelsefriheten eller den kroppsliga integriteten. I huvudsak rör det sig om mål och ärenden inom den psykiatriska sjukvården, nykterhetsvården, barnavården och kriminalvården samt på utlänningslagstiftningens område. Den princip som majoriteten i utskottet står för är otvetydigt en annan än minoritetens — det skall inte förnekas. Vi som tillhör majoriteten tycker emellertid att vi har fördelat bördorna något så när rimligt. Besparingarna måste trots allt tas någonstans. Jag vill dock understryka att det finns möjligheter att få avgiften nedsatt. Denna möjlighet gäller enligt förslaget också för dem som har inkomst om ett basbelopp eller något däröver. Vägledande uttalanden görs både av departementschefen och av utskottet på denna punkt. Departementschefen säger: ”Även om den föreslagna grundavgiften för det stora flertalet inte torde innebära något problem kan det enligt min mening inte uteslutas att en rättssökande i vissa fall kan ha svårigheter att betala grundavgiften. Det gäller naturligtvis i första hand personer som helt saknar inkomst, t.ex. hemmamakar, barn och studerande som inte är förvärvsarbetande, men även sådana som har mycket begränsade inkomster, t.ex. arbetslösa som bara har kontant arbetsmarknadsstöd.

Tanken att skyldigheten att betala avgift har en återhållande effekt har enligt utskottets mening alltjämt full bärkraft.” Det 161 här står alltså alla i utskottet bakom. Vidare säger man: ”Utskottet vill dock understryka att det är självfallet att resultaten i praktiken inte får bli sådana att människor i knappa ekonomiska omständigheter förhindras att få den rättshjälp de behöver.” Låt mig så slutligen i korthet kommentera vpk:s årligen återkommande krav på nedskärning av anslaget för den polisiära säkerhetstjänsten. I år vill vpk skära ned med 50 milj.kr. på ett anslag som innevarande budgetår omfattar 98,3 milj.kr. — dvs. i stort sett hälften skall enligt vpk bort. Herr talman! Det är inte så mycket mer att tillägga än att vpk står ensamt i sitt krav. Man gör där uppenbarligen helt andra bedömningar av vikten och värdet av denna särskilda polisverksamhet än övriga partier. Utskottet hade senast förra hösten anledning att ordentligt fördjupa sig i säpos verksamhet och organisation. Därvid framkom bl.a. följande: Den mot Sverige riktade främmande underrättelseverksamheten berör f. n. många samhällsfunktioner. Det rent militära intresseområdet är sedan gammalt föremål för uppmärksamhet. Samhällsutvecklingen har emellertid medfört att även områdena för teknik, industri, vetenskap och politik utsätts för angrepp som är straffbara enligt svensk lag. Samtidigt har det skett en oroande internationell utveckling i fråga om terrorism och annan mot den demokratiska samhällsordningen riktad verksamhet; den ökande tendensen till brottslig verksamhet och politiska våldsdåd med internationell bakgrund har gjort sig märkbar också i Sverige. Säkerhetstjänstens arbete har härigenom utvidgats och komplicerats. Under senare år har spaningsarbetet vidare försvårats till följd av de utomordentligt avancerade tekniska hjälpmedel som används i den främmande underrättelseverksamheten. I samma riktning verkar det förhållandet att motsvarande tekniska hjälpmedel enligt nu gällande ordning inte får nyttjas av den svenska säkerhetstjänsten. Vpk:s förslag skulle allvarligt försvåra för att inte säga rasera säkerhetstjänstens möjligheter att möta dessa svårigheter. I samband med anslagsprövningen har utskottet så gott som varje år under 1970-talet och två gånger under föregående riksmöte behandlat yrkanden som bl.a. gått ut på en reducering av anslaget till den särskilda polisverksamheten. Vid varje tillfälle har motionsyrkandena under stor politisk enighet avstyrkts av utskottet och avslagits av riksdagen. Enligt utskottets mening bör riksdagen inte heller nu göra något sådant uttalande som vpk begär. Utskottet avstyrker därför bifall till motionen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till justitieutskottets betänkande på samtliga punkter. Jag får kanske i replikform återkomma till en del av de synpunkter som Lisa Mattsson och Marie-Ann Johansson har tagit upp.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Björn Körlof sade att också de högavlönade drabbas av den föreslagna ändringen i rättshjälpslagen, och det må vara riktigt. Men vi tycker fortfarande att det är fel att göra denna lagändring, med ett så begränsat underlag till förfogande, dessutom samtidigt som man tillsätter en utredning Nr 44 som skall se över den aktuella lagen. Vi tycker att detta är ett märkligt Tisdagen den förfarande, som präglar hela denna sparproposition från regeringens sida. 9 december 1980 Man går mycket snabbt fram, och det kan få konsekvenser som man nu inte har riktigt klara för sig. Besparingar i När det sedan gäller säpo är det riktigt att vi gör en annan bedömning än statsverksamheten, utskottet. Vi har naturligtvis också svårt att göra en exakt bedömning, mm.m. eftersom vi inte är representerade i utskottet och inte som de andra partierna kan följa denna fråga. Därför är vårt belopp en skattning, som visar hur mycket vi tror att man skulle kunna spara in. Utskottet går emellertid inte med på att man skall avisera ett enda öres besparing, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag hade kunnat förstå utskottets inställning, om det inte hade gått med på hela det belopp som vi föreslagit, men inte att det inte vill sparain ett enda öre av kostnaderna. Vi tror faktiskt att det finns möjligheter att spara även på detta område.
Herr talman! Jag vill först med anledning av talet om den utredning som skall göras på rättshjälpsområdet säga att den lagändring beträffande rättshjälpsavgifterna som regeringen nu föreslår är fullt överblickbar. Beräkningar av hur detta kan slå kan göras av envar riksdagsledamot med hjälp av räknemaskin eller, om man är duktig på huvudräkning, t.o.m. utan någon sådan. Mot den bakgrunden finns det alltså inget skäl att vänta på utredningen. Den skall ju syssla med principiella, övergripande och långsiktiga frågor om hur rättshjälpen skall utformas. I detta fall gäller det dock bara en justering, vars verkningar mycket lätt kan räknas ut. Jag erkänner naturligtvis i och för sig att vpk har svårigheter att bedöma hur säpos anslag är konstruerat. Det är omgärdat med viss sekretess, och det är därvidlag litet svårt att föra en debatt. Jag kan dock med hänsyn till vad vpk har skrivit i sina motioner, där man enligt min uppfattning mycket ofta för resonemang som går ut på att säpo enbart skall inrikta sig på att bekämpa fascistiska organisationer, konstatera att säpo självfallet skall bekämpa alla sorters verksamheter och organisationer, som syftar till att undergräva det demokratiska samhällsskicket. Det gäller oavsett vilken politisk eller annan beteckning som organisationen i fråga har. För detta krävs betydande resurser, både med hänsyn till hur omvärlden ser ut och med hänsyn till hur aktiviteter i detta organisationsliv utvecklas också i vårt land.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag om skattelättnader för övertidsarbete. Som arbetsmarknadsministern framhöll i ett interpellationssvar den 28 november 1980 till Marie-Ann Johansson granskas frågan inom regeringskansliet, men några förslag är f. n. inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag ställde den eftersom jag i en interpellationsdebatt fick besked om att det inom regeringskansliet pågår granskning, av möjligheten till skattelättnader för övertidsarbete. Det var då inte aktuellt att framlägga något förslag, men jag tyckte att beskedet att det pågick en granskning var så anmärkningsvärt att det föranledde en fråga. Jag har dess värre inte blivit klokare av det svar jag fått i dag. Det pågår granskning men några förslag är inte aktuella. Frågan är då om det någonsin blir aktuellt med förslag — det var faktiskt den frågan jag ville ha svar på. Jag skall något utveckla vad skattelättnader för övertidsarbete kan få för konsekvenser. Enligt min mening kommer det att få mycket negativa konsekvenser på många områden. För det första kommer det att uppmuntra till övertid, och det är väl kanske avsikten. Men det är ändå något som står i strid med arbetstidslagstiftningen, där man säger att övertid skall tillgripas endast när det föreligger särskilda skäl. För det andra får det negativa konsekvenser för jämställdheten, eftersom de som redan nu arbetar över — det är oftast män — kommer att göra det i större utsträckning och även i större utsträckning lämna över ansvaret för hem och barn på den andra parten. Det kommer också att bli orättvist. De som kombinerar förvärvsarbete och skötsel av småbarn — och det är något som vi ur jämställdhetssynpunkt tycker att man skall göra — kommer att drabbas i och med att de inte kommer att kunna tillgodogöra sig den här skatteförmånen på samma sätt som andra kan göra. De kan inte arbeta över på samma villkor som andra och kommer alltså att ytterligare drabbas. Dessutom drabbar redan många av sparförslagen barnfamiljerna särskilt hårt. För det tredje kan man undra vart regeringens iver att dämpa efterfrågan har tagit vägen. Det var ju så viktigt i samband med momshöjningen. Skall vi plötsligt inte längre dämpa efterfrågan, kan man ju ta bort den sista momsbiten som man lade på i augusti eller, ännu hellre, ta bort matmomsen. Det skulle gynna låginkomsttagarna och barnfamiljerna. Det gäller här en åtgärd som kanske på kort sikt kan vara populär hos många löntagare som tvingas till övertid. Men jag tycker att ni i regeringen måste inse att den får svåra konsekvenser på sikt. Man kommer i högre grad att tillgodose arbetskraftsbehov med befintlig arbetskraft på övertid i stället för att anställa någon av alla dem som går arbetslösa. När Gösta Bohman gick ut med detta förslag i debatten såg åtminstone jag det som ett av många ogenomtänkta hugskott. Att man lägger ned tid och kraft på granskning av detta inom regeringen anser jag vara mycket anmärkningsvärt. Jag tycker att man borde ha viktigare frågor att utreda. Jag vill fråga om man inte i besparingssyfte borde lägga ned denna granskning. Arbetstid kostar också pengar, som bekant. Hur ser budgetministern på denna fråga? Anser inte budgetministern att det finns viktigare frågor att utreda än just denna? Skall man inte lägga ned den granskning det här gäller?
Herr talman! Det finns säkert många viktiga frågor att utreda i vårt samhälle, och de utreds också. Den här frågan har förts upp i skattedebatten liksom frågor kring lönebildningen över huvud taget. Och det är naturligt att mani budgetdepartementet funderar över i vad mån det är ett rimligt eller ett orimligt förslag — precis som Marie-Ann Johansson har gjort för sin del. Mer än så skall man inte tolka in i det här svaret — att vi gör en granskning och att inget förslag är aktuellt. Sedan har jag inte mer att tillägga i den här frågan, herr talman.
Herr talman! Ja, man kan se om förslaget är rimligt eller orimligt. Jag deltog i interpellationsdebatten för drygt en vecka sedan, och jag vet ju inte hur länge man dessförinnan har hållit på att granska förslaget. Men jag tycker för min del att man rätt snart borde komma fram till att det är orimligt och inte behöver hålla på i flera veckor med att granska det. Jag frågar ännu en gång om det kommer att bli aktuellt med några sådana krav. Fler än jag trodde, när förslaget berördes i debatterna, att det var ett sådant hugskott som man över huvud taget inte lägger ned utredningstid på i regeringen, att det kanske var en enskild regeringsledamots åsikt. Det skulle vara intressant att få veta om det kommer något förslag så småningom.

Herr talman! Eric Rejdnell har frågat kommunikationsministern om han är beredd att medverka till att utsjöbevakningsfartyget Tv 172 blir stationerat på Gotland. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Tullverkets kustbevakning ansvarar för havsfiskeövervakningen i den fr.o.m. den 1 januari 1978 utvidgade svenska fiskezonen. För dessa arbetsuppgifter kommer kustbevakningen bl.a. att utnyttja två större utsjöbevakningsfartyg. Det första av dessa fartyg, Tv 171, som levererades i september 1980, har sin tjänstgöring inom södra tullregionen och har stationerats i Karlskrona. Det andra utsjöbevakningsfartyget, Tv 172, kommer att levereras under våren 1981. Detta fartyg kommer att tilldelas östra tullregionen och ha sin verksamhet i den svenska fiskezonen i norra Östersjön. Besättningsstyrkan kommer att vara 15 man. Länsstyrelsen och kommunstyrelsen på Gotland har, framför allt med hänvisning till regionalpolitiska skäl, framfört starka önskemål om att Tv 172 skall stationeras på Gotland. Det ankommer på generaltullstyrelsen att bestämma om stationseringsort för fartyget. Enligt vad jag har inhämtat anser styrelsen att en stationering på Gotland av Tv 172 skulle vara mycket lämplig från rent operativ synpunkt bl.a. med hänsyn till det bevakningsområde som är aktuellt för fartyget. Det är nödvändigt att ställa höga krav på erfarenhet och utbildning inom kustbevakningen på framför allt befälspersonalen på ett sådant fartyg som Tv 172. Motsvarande gäller även besättningen i övrigt. Fartyget skall också ha dubbla besättningar. Den kustbevakningspersonal som nu finns på Gotland är antalsmässigt mycket begränsad och tjänstgör på fartyg som även i fortsättningen skall vara stationerade på Gotland. Styrelsen har gjort en förfrågan, riktad till hela kustbevakningspersonalen, men ingen har visat sig villig att flytta till Gotland. Av dessa skäl har styrelsen funnit att det inte varit möjligt att rekrytera erforderlig besättning till Tv 172 vid en stationering på Gotland. Generaltullstyrelsen har därför funnit att det f. n. är ogörligt att stationera utsjöbevakningsfartyget Tv 172 på Gotland. Styrelsen har preliminärt bestämt att det skall stationeras i Nynäshamn. Även om såväl operativa och driftsekonomiska som regionalpolitiska skäl talar för att stationera det nya fartyget Tv 172 på Gotland synes detta, enligt vad jag inhämtat, f. n. tyvärr inte möjligt på grund av de rekryteringssvårigheter som generaltullstyrelsen har redovisat. Jag anser det utomordentligt beklagligt om det inte ens på sikt skulle visa sig möjligt att stationera det nya fartyget på Gotland. Jag hoppas att det skall gå att finna lösningar som kan göra det möjligt att i en inte alltför avlägsen framtid ompröva beslutet.

Herr talman! Först vill jag tacka handelsministern för det, som jag upplever det, mycket positiva svaret på min fråga — dvs. handelsministerns svar är positivt, men generaltullstyrelsens aviserade handlande är oroväckande. Orsaken till att jag ställde den här frågan är spekulationerna kring var generaltullstyrelsen avser att stationera det nya utsjöbevakningsfartyget Tv 172, som kommer att levereras till våren. I sakfrågan tycks alla vara överens om att allt talar för en stationering på Gotland.

Det här fartyget är alltså avsett för bevakning av norra Östersjön och farvattnen öster om Gotland. Man har också skisserat planer för utnyttjandet av de här utsjöbevakningsfartygen, som jag tyvärr inte hinner gå in på nu. Det är alltså fullt klart att avsikten är att fartyget Tv 172 i största möjliga utsträckning skall uppehålla sig i fiskezonen. Ca åtta månader innan fartyget skall tas i bruk bedömer generaltullstyrelsen rekryteringsmöjligheterna som så svåra att man förordar en stationeringsort på fastlandet framför Gotland. Det är i sanning en märklig inställning! Har man räknat på vad en stationering på fastlandet kommer att betyda för samhället i ökade kostnader på sikt, om man slutgiltigt stannar för en sådan lösning? Har ni i handelsdepartementet räknat på de olika alternativen? Den frågan hoppas jag att handelsministern är beredd att svara på. Generaltullstyrelsen har i ett personalmeddelande efterhört hos sin befintliga kustbevakningspersohal, huruvida det finns de som är intresserade att tjänstgöra på Tv 172, om fartyget placeras på Gotland. Utfallet av det är jugivet. Om man däremot stationerar Tv 172 på Gotland -— och för detta talar i första hand de driftsekonomiska skälen men också regionalpolitiska skäl, vilket såväl länsstyrelsen som Gotlands kommunstyrelse åberopat — får man måhända vissa svårigheter i initialskedet vid rekrytering av besättningen, men de är ju av övergående art. Med den positiva inställning som handelsministern ändå har i den här frågan vill jag gärna höra om handelsministern personligen är beredd att direkt verka för en stationering av Tv 172 på Gotland. Det måste ju ändå bli billigare att stationera fartyget på Gotland — eller hur? Glöm inte heller att svara på min tidigare ställda fråga, om generaltullstyrelsen eller handelsdepartementet har räknat på vad en stationering på fastlandet innebär kostnadsmässigt.

Herr talman! Först till frågan om beräkning av kostnadsutfallet vid olika stationeringar: Det är naturligtvis inte så enkelt att göra sådana beräkningar, och det går därför inte att ange siffror med något större mått av precision. Men såväl generaltullstyrelsens bedömning som den bedömning vi kunnat göra på handelsdepartementet tyder på att det är klart bättre ur operativa synvinklar att ha båten på Gotland. Jag vill sedan, herr talman, eftersom herr Rejdnell kritiserar generaltullstyrelsen, säga att det inte så mycket är fråga om att styrelsen har en märklig inställning, utan att man kanske snarare kan vara förvånad över att det är så pass svårt att rekrytera folk som skulle vilja arbeta på båtarna och ha Gotland som stationeringsort. Det förslag som herr Rejdnell framförde, att fartygen bara skulle stationeras på Gotland och att det sedan fick bli en del inledande svårigheter, kanske inte är särskilt lätt att genomföra. Det är — enligt vad jag har inhämtat — inte så enkelt att skaffa fram personal till de båtar som redan finns stationerade på Gotland och tillhör kustbevakningen där. Jag upprepar att jag hoppas att utvecklingen skall bli sådan att det blir möjligt att omstationera båten. Herr Rejdnell och jag har uppenbarligen i grunden samma inställning i det avseendet.

Herr talman! Detta med kostnadsaspekterna är intressant, och det kunde kanske vara värt att offra någon minut på dem. Bara först ett par ord när det gäller frågan om att rekrytera personal. Vi har ju även handelsflottan att rekrytera ifrån. Dessutom finns naturligtvis möjligheten att utbilda folk. Det har man prövat — det vet jag. Det är att observera att även kvinnor skulle kunna ta dessa tjänster, eftersom fartyget är utformat så att det kan ta emot kvinnlig personal. Herr talman! Från lokalt fackligt håll har jag erhållit en del uppgifter som är rätt intressanta. Låt oss se på bränsleförbrukningen för Tv 171, som varit i gång en kortare tid och som har stationeringsort Karlskrona. Tidsfaktorn är ganska liten, och därför kanske siffrorna inte är helt tillförlitliga — jag vill ändå nämna dem. Tv 171 förbrukar vid en fart av 14 knop ca 600 liter brännolja per timme och vid 16 knop, dvs. maxfart, ca 720 liter per timme. Sträckan Nynäshamn-Östergarn eller Nynäshamn-Karlsöarna mäter ca 100 distansminuter. Med två turer i veckan under ett år och med ett bränslepris på 1:35 kr. per liter kommer vi upp till en bränslekostnad på över 600 000 kr. per år med reducerad fart och över 630 000 kr. med maxfart. Man kan fråga sig: Har Sverige råd med den extrautgiften nu när vi skall spara? Med en stationeringsort på fastlandet får man höga kostnader för långa transportsträckor men också åtskilliga årstimmar av outnyttjad arbetstid för resorna så att säga till och från arbetet. Vintertid är det brukligt att kustbevakningen förlägger sina större enheter till Gotland. Följaktligen kommer man med en stationeringsort på fastlandet ändå att få flyga besättningen till och från operationsområdena under några vintermånader. Det är faktiskt inte orealistiskt att ha båten stationerad på Gotland. Det är den mest realistiska lösningen både med tanke på fartygets operationsområde och med tanke på de kostnader en fastlandsplacering innebär. Nog måste väl handelsministern hålla med om att en omprövning av beslutet om lokalisering kommer att öka problemen och höja kostnaderna. Då är det väl bättre att handelsministern klart uttalar att man nu är beredd att ta vissa resekostnader och liknande personalkostnader i initialskedet för att på sikt få bästa stationeringsort för fartyget. Ett sådant uttalande tror jag skulle vara välgörande för både generaltullstyrelsen och övriga berörda — kanske inte minst för budgetministern. Det vore bra om vi kunde få ett sådant uttalande från handelsministern till riksdagens protokoll.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat statsministern om regeringen är beredd att skyndsamt vidtaga erforderliga åtgärder för att nationalisera silverfyndigheterna i Garpenberg, så att vinsterna av brytningen tillfaller hela folket. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill erinra om att frågan om den svenska gruvegendomens rättsliga natur och frågan om vilka gruvrättssystem som skall tillämpas under årens lopp har utretts av ett flertal olika statliga kommittéer. Nu gällande lagstiftning, nämligen gruvlagen och lagen om vissa mineralfyndigheter, är av relativt sent datum och är resultatet av en mycket omfattande utredningsverksamhet under större delen av 1960-talet. Genom de nämnda lagarna stärktes statens inflytande avsevärt framför allt vid exploatering av nyupptäckta fyndigheter. Inflytandet är störst när det gäller utvinning av de från samhällssynpunkt viktigaste råvarorna, t.ex. olja, gas och uran. Dessa frågor regleras i minerallagen. När det gäller utvinning av dessa ämnen är statens inflytande i alla avseenden helt dominerande. I andra typer av nyupptäckta mineralfyndigheter, t.ex. sådana som innehåller silver, erhåller staten enligt gruvlagen en hälftenandel. Den rätten tillkom staten även enligt den förra gruvlagen . Enligt vad jag har erfarit är rättigheterna till den aktuella silverfyndigheten av olika slag. Eftersom undersökningarna fortfarande pågår är det ännu inte helt klart vilka rättsregler som skall tillämpas vid utvinningen. Det tycks dock vara klart att staten till vissa delar har rätt till hälftenandel, s.k. kronoandel. Andra delar av fyndigheten omfattas sannolikt av mycket gamla rättigheter. I sådana delar saknar staten helt andel. De rättigheter som föreligger till den aktuella fyndigheten stöder sig således på gällande lagstiftning. Rättigheter av detta slag kan enligt regeringsformen inte tas i anspråk av staten utan ersättning enligt grunder som bestäms i lag. Jag är därför inte beredd att verka för att silverfyndigheten i Garpenberg skall nationaliseras. Detta utesluter dock inte att det enligt min mening, på sikt och från olika synpunkter, kan finnas anledning att se över hela lagstiftningen på råvaruområdet. Jag avser att återkomma till denna fråga i annat sammanhang.

Herr talman! Jag tackar för svaret. En silverfyndighet har gjorts — en av Europas största, säger man. Värdet ligger i mångmiljonklassen. Bolagets företagsledning skryter högljutt med hur stora vinster man skall göra framöver. Garpenberg, där silverfyndigheten gjorts, ligger nästan i hjärtat av Bergslagen. Bergslagen har i århundraden plundrats på sina järnmalmstillgångar. Samtidigt som järnmalmsgruvorna läggs ned och bruksorternas existens hotas hittar man silver där. Det tillhör inte vardagen att man gör en sådan fyndighet. Var skall resultatet av denna naturrikedom då hamna någonstans? — Det är ytterst det frågan gäller. Skall fyndigheten tillföras folket eller skall vinsten tillfalla Bolidens aktieägare? Rättmätigt tillhör fyndigheten Bergslagens folk. Framför allt i sydöstra Dalarna behöver man den. Jag kan citera vad Hjalmar Branting sade vid sin första riksdag år 1897: ”Där gäller det en egendom, om vilken ingen människa kan säga, att den bör tillhöra en enskild person. Där gäller det vad som finns nedlagt i våra berg, i svenska folkets gemensamma jord, det gäller att på alla sätt låta detta komma det allmänna till godo.” Hjalmar Branting kanske inte är någon profet för vår industriminister. Men det ligger en sanning av stor halt i det påståendet, även nu många år senare. Vinsten av den här silverfyndigheten skulle kunna användas i Bergslagen, när industriministern nu är så obenägen att ge en slant till en bygd som i dag efter så långvarig utplundring behöver en upprustning. Frågan som jag har ställt har industriministern besvarat med ett nej, men med en viss reservation. Hans nej betyder att han ger Bolidens aktieägare ett handtag: Nu kan de kalkylera med sina vinster framöver. De kan ta åtminstone större delen av den här silverfyndigheten i anspråk. 1. Kan industriministern tänka sig att utnyttja kronoandelen i den här fyndigheten och aktivt verka för att samhället tillgodogör sig åtminstone den på ett för samhället bra sätt? 2. Borde inte lagstiftningen på det här området på sikt gälla en nationalisering av alla våra mineraltillgångar?
Herr talman! Den här aspekten hur vinsterna av brytningen kommer folket i allmänhet resp. Bolidens aktieägare till del skulle jag vilja närmare gå in på. Avkastningen av den hälftenandel som faller på enskilt gruvbrytande tillfaller egentligen också samhället — det framgår om man analyserar situationen. En betydande proportion av den delen utgörs ju av den löneandel som kommer att tillfalla stat och kommun i form av inkomstskatt. Dessutom kan noteras att exporten av det brutna mineralet bidrar till att lätta den kollektiva skuldbörda som utgörs av vår överkonsumtion och därmed också vårt bytesbalansunderskott. Den del av överskottet som återstår efter räntebetalningar och avskrivningar utnyttjas till att konsolidera företaget och därigenom stärka vår industriella kapacitet. Den andel slutligen som delas ut till Bolidens aktieägare, under förutsättning att fyndigheten exploateras, underkastas först vinstbeskattning i bolaget, ca 56 70, och därefter inkomstskatt hos aktieägarna. Man skulle alltså sammanfattningsvis kunna säga att den helt övervägande delen av avkastningen av den nya silverfyndigheten i Garpenberg med all sannolikhet kommer samhällsekonomin i dess helhet till godo.
Herr talman! Man kan naturligtvis resonera som industriministern gör, men då måste man ha ett ganska snett betraktelsesätt när det gäller samhällsekonomi. Vem är det som får bestämma över minst den hälftenandel som är enskild? Jo, det är Bolidens aktieägare som bestämmer var den skall placeras. De kan placera den var de vill i landet, förutom det som man måste plöja ner i gruvan och dess drift. Men observera att detta är en mineralfyndighet som man gör direkta vinster på utan någon större bearbetning och därmed produktionskostnader. Här kommer man att skära guld med täljkniv, fast det är silver. Vad som oroar ytterligare är att Boliden inte tillhör de företag som är sämst på att sträcka sig utanför våra gränser. Företaget försöker på allt sätt vara med utomlands och exploatera mineralfyndigheter och på annat sätt sträcka ut sina handelsvapen. Det gör att vinsterna på silvret i Garpenberg kan gå oss förbi. Är inte det väldigt oroande, herr industriminister, om man ser mer internationellt på vad Boliden håller på med? Jag fick inte svar på frågan: Tänker regeringen driva en offensiv linje för att ta till vara sin hälftenandel?

Herr talman! John Andersson har frågat mig när regeringen ämnar börja vidta åtgärder för att rädda sysselsättningen vid de nedläggningshotade bruken i Hörnefors och Köpmanholmen. Inom regeringen har efter diskussioner enighet nåtts om vissa principer när det gäller behandlingen av Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Resultatet av detta blev att inom kort i en proposition till riksdagen föreslå ett statligt tillskott av ägarkapital till NCB. Ett sådant kapitaltillskott torde förutsätta att företaget struktureras om efter strikt affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Nedläggning eller avyttring av företagets massafabriker i Hörnefors och Köpmanholmen ingår i denna omstrukturering. Enligt regeringens uppfattning bör detta ske så snart som möjligt med hänsyn till den arbetsrättsliga lagstiftningen för att företagets övriga verksamhet ej skall riskeras genom fortsatta förluster vid dessa enheter. En nedläggning har både förutsatts i NCB:s strukturplan och förordats av skogsägarna. För pappersfabriken i Hörnefors kan andra alternativ prövas, t.ex. att säkerställa ett rationellt utnyttjande genom samarbete med andra skogsföretag eller genom avyttring. Ansvaret för omstruktureringen av företaget ligger hos företagets styrelse. Om NCB:s styrelse fattar beslut om att lägga ned massafabrikerna i Hörnefors och Köpmanholmen, utgår jag från att samhällets till buds stående medel utnyttjas för att mildra effekten av dessa nedläggningar. I första hand vilar då ansvaret på de regionala myndigheterna. Även regeringen är beredd att vidta de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som behövs.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, i vilket industriministern bekräftar nedläggningen av fabrikerna i Hörnefors och Köpmanholmen. Detta har blivit en otrolig härva. En del principer som Nils Åsling har förfäktat delar jag. Att jag inte närmare går in på dem nu beror på tidsbrist. Det har ju hänt åtskilligt sedan denna fråga ställdes. Den offentliga cirkusen i kanslihuset har f. n. paus varför jag lämnar också den därhän. Vad som ändå har framkommit är att fyra enheter i NCB skall läggas ner och att frågan om NCB:s framtid ännu är oviss. Det finns många intressanta frågeställningar vad gäller NCB. Två av dessa hoppas jag att industriministern kan skingra mystiken kring. För det första: Varför inväntades inte utredningen av Bo Jungenfelt innan beslut togs? Den visar ju att en nedläggning inte är nödvändig utan att det tvärtom är nödvändigt att driften fortsätter. För det andra: Gösta Bohman säger på frågan om ett eventuellt bildande av ett bolag i Hörnefors genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder: Det kan Nr 44 jag inte tänka mig och det tror jag inte någon annan har tänkt sig heller. Tisdagen den Industriministern säger däremot: Detta har vi inte tagit ställning till. Men 9 december 1980 vissa möjligheter till arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns enligt industriministern. Vem skall man lita på, Gösta Bohman eller industriministern? De Om sysselsättolika uttalandena gäller en viktig fråga som direkt hör samman med den fråga ningen vid NCB:s som jag har ställt, när regeringen ämnar börja vidta åtgärder för att rädda sysselsättningen i bl.a. Hörnefors och Köpmanholmen. Som framgår av utredningen av Jungenfelt är fortsatt drift möjlig. Ja, han fastslår att vid en normal utnyttjandegrad är det snarast förknippat med en kostnad för skogsnäringen att inte utnyttja dessa anläggningar och investeringsobjekt. Nu hänger konkurshotet åter över NCB enligt de senaste nyheterna. Är det riktigt som det i dag står att läsa i tidningarna, att industriministern har gjort sitt och nu har givit upp? Det kan väl inte skapa förtroende att den förste som ger upp är landets industriminister. Eller kommer industriministern att åter undersöka möjligheten att förhindra en konkurs vid NCB? Mina tre frågor är alltså: 1. Varför inväntades inte utredningen av Jungenfelt? 2. Vem skall man lita på, Gösta Bohman eller industriministern? 3. Har industriministern givit upp eller ämnar han vidta ytterligare åtgärder?
Herr talman! Jag skall försöka svara på John Anderssons tre kompletterande frågor. Varför inväntades inte Jungenfelts utredning? Jo, den har inväntats. Den kompletterar bilden från samhällsekonomisk synpunkt, och vid propositionsförfattandet kommer de samhällsekonomiska aspekterna självfallet att tillföras frågan. I den beslutsprocess som hittills har ägt rum har de rent företagsekonomiska aspekterna tillmätts den avgörande betydelsen. Det är först när vi skriver propositionen som hela utredningsoch förhandlingsbilden blir klarlagd. Med andra ord, Jungenfelts utredning kommer att beaktas då. Den andra frågan skulle det i och för sig vara frestande att ge ett kort och entydigt svar på, men jag nöjer mig med att framhålla att frågan om Hörnefors överlevnad också får prövas i annat sammanhang. Från strikt företagsekonomisk synpunkt finns det inte förutsättningar att fortsätta med förlustbringande verksamhet i företaget, och man får söka andra vägar för att klara problemen i Hörnefors. Beträffande den tredje frågan, huruvida jag nu anser att allt som kan göras för NCB har gjorts, vill jag upplysa om att jag naturligtvis följer utvecklingen och är beredd att vidta de åtgärder som är erforderliga.
Herr talman! Jag vill tolka industriminister Åslings första svar så, att tåget för Hörnefors och Köpmanholmen ännu inte har gått. Regeringen är tydligen 173 beredd att ta hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna när man skriver propositionen och då se efter vilka möjligheter som finns för att Hörnefors och Köpmanholmen skall få fortsätta sin drift. Jag tolkar det andra delsvaret så, att det finns hopp om vissa arbetsmarknadspolitiska insatser för att dessa frågor skall lösas på ett riktigt sätt. Enligt det tredje delsvaret har industriminister Åsling inte gett upp, utan han kommer att pröva alla möjligheter som står till buds för att det skall bli en så bra lösning som möjligt. Det betyder att arbetarna i dessa bruk ännu inte behöver ge upp hoppet, utan det finns möjligheter att dessa frågor i den kommande propositionen får en välvillig behandling.

Fru talman! I går diskuterades från denna talarstol ett av de få undantagen från regeringens regel om övervältring av skattebördorna på lågoch mellaninkomsttagarna. I dag är ordningen återställd. Och den kommer, med tanke på det återstående programmet för 1980, såvitt jag förstår att så förbli. forskningsavdrag är ett förslag om generella gåvor till företagen där effekterna av dessa gåvor inte har ifrågasatts. Regeringen har inte ens mäktat med att försöka beräkna hur stora summor i minskade intäkter detta förslag kommer att medföra, varken för staten eller för kommunerna. Men framför allt har regeringen inte mäktat med att se efter vilka effekter förslaget kommer att få för företagen. Effekterna av sådana här generella gåvor och bidrag som regeringen sprider och har spritt omkring sig borde enligt vår mening åtminstone utredas. Att de utnyttjas i åtminstone vissa fall står klart. Men hur detta — vilket skett i inledningen till propositionen — kan kopplas till underskottet i bytesbalansen har man helt och hållet låtit bli att belysa. Ändå sätter regeringen in detta förslag i det sammanhanget. I den mån det finns behov av liknande bidrag anser vänsterpartiet kommunisterna att sådant stöd skall ges först efter prövning enligt av riksdagen fastlagda riktlinjer och efter samhällsekonomiska överväganden. Och naturligtvis skall berörda fackliga organisationer ges ett reellt inflytande över denna beslutsprocess i företagen. Stödet bör alltså inte utgå i form av generella avdrag vid taxering. En begränsning i företagens avdragsrätt i detta hänseende skulle i stället ge ett nödvändigt och betydande tillskott till statskassan och bidra till en omläggning av den nuvarande lönebeskattningen. Det vore en avsevärt bättre effekt än den som man här försöker uppnå. I sin nuvarande utformning syftar trots allt avdragsmöjligheterna ytterst till att säkerställa bolagens vinster och aktieägarnas utdelningsinkomster. Förslaget bör även ses mot bakgrund av de lättnader i aktieoch förmögenhetsbeskattningen som regeringen också har föreslagit. Det är inte ovanligt att regering och riksdag ålägger kommuner och landsting att genomföra åtgärder som får olika ekonomiska konsekvenser. Likaså har regering och riksdag beslutat i frågor som rör den kommunala ekonomin, exempelvis minskning av utjämningsbidrag, stimulansbidrag m.m. Dessa riksdagens beslut har medfört att de kommunala uttaxeringarna har ökat, och de kommer i viss mån att fortsätta att öka. Men i det här avseendet föreligger det en viss skillnad. Vid tidigare beslut har det klart redovisats att de negativt kommer att påverka kommunernas ekonomi. I detta fall redovisas inte några sådana konsekvenser för kommunerna, utan förslaget mer eller mindre smygs på dem. I varje fall har företrädare för kommunerna upplevt det på det sättet. Bl. a. har Kommunförbundets ordförande Inge Hörlén i en tidningsintervju talat om smussel och skandal. Det finns naturligtvis olika bedömningar av vad ett genomförande av förslaget kommer att kosta, men riksskatteverket lär ha uppskattat det till ungefär 600 milj.kr. för kommuner och landsting och lika mycket för staten. Det måste sägas att det är underligt av regeringen att lägga fram ett sådant förslag med hänvisning till besparingspropositionen, för det är trots allt den kopplingen som regeringen gör. På Kommunförbundet har man den uppfattningen att bortfallet i budgeten för 1983 kommer att bli ca 1 miljard kronor och att detta främst kommer att drabba fattiga kommuner med stora skatteutjämningsbidrag. Den kommunala och landstingskommunala skatten skulle på detta sätt behöva höjas med 50 öre. Det bör i sammanhanget erinras om att de kommunala skatternas utformning, deras proportionalitet, medför att det är de sämst ställda i samhället som drabbas mest. De diskussioner som utskottet säger att regeringen bör föra med kommunerna lär inte påverka utvecklingen särskilt mycket. Kommunförbundets ordförande är inne på samma tanke när han säger att ”de diskussionerna ger inte oss några pengar”. I så fall borde andra vägar ha angivits, och man borde inte låta de generella investeringsavdragen få slå igenom på den kommunala sidan. Tidigare har sådana här investeringsavdrag tillåtits, men då endast vid den statliga taxeringen. Det är alltså en nyhet som mer eller mindre smugits in att avdragen skall få gälla även vid den kommunala taxeringen. Regeringens svångremspolitik går ut över de sektorer i samhället som har till uppgift att hjälpa de sämst ställda och den utjämnande servicen på de kommunala och statliga områdena. Det förslag som regeringen här har presterat passar väl in i den kampanj som Svenska arbetsgivareföreningen för och som borgarregeringen med sin privatisering av den offentliga sektorn ställer sig bakom. Jag yrkar bifall till motion 129.

Fru talman! Bilden är naturligtvis litet mer nyanserad än vad Tommy Franzén gör den. Det är inte bara aktieägarvinster som regeringen har tänkt på när det gäller förslaget om investeringsavdrag. Men om man skalar bort överdrifterna i Tommy Franzéns inledning finner man att han har rätt på en punkt, nämligen att propositionens förslag, som med vissa mindre ändringar har tillstyrkts av utskottet, innebär att företagarna på sikt får en varaktig skattelättnad. Utskottet menar dock att lättnader som kan locka till utökad investeringsverksamhet är den typ av skattelättnader som kan accepteras i det konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Investeringsviljan hos landets företagare har sviktat betänkligt under de senaste åren, och detta gäller framför allt meningsfulla och för landets ekonomi nyttiga investeringar. Den lilla uppgång som beräknas ske under 1980 befarar vi alla kommer att förbytas i en ny nedgång under 1981. Det är i detta läge som utskottet anser att varje chans till ökade investeringar måste tas till vara, även om vi är medvetna om att skattelättnader kanske inte alltid är den rätta stimulansmetoden. Man kan nog tryggt säga att de investeringar som kommer att göras under den aktuella tiden till största delen skulle ha utförts ändå, men i några fall blir det förhoppningsvis nya investeringar och i andra flyttas de i tiden. Skall någon effekt uppnås förutsätts dock att investeringsavdragen görs tämligen starkt tidsbegränsade, vilket nu har skett, så att de inte blir en del av det normala skattesystemet. Som Tommy Franzén sade är det som skiljer avdraget enligt det nu föreliggande förslaget från tidigare investeringsavdrag att avdraget den här gången också får göras från den kommunala taxeringen. Detta gör att avdraget nu får större stimulanseffekt både därför att avdraget givetvis blir större och därför att man kan nå även de företag som tidigare tvekat att använda sig av avdraget på grund av att det tvingat fram en kommunal beskattning som man annars tänkt undvika genom att utnyttja andra avdragsmöjligheter. Man skall nämligen ha klart för sig att huvudparten av landets aktiebolag normalt sett redovisar mycket obetydliga vinster, om ens några, för att undvika dubbelbeskattning. Tekniskt sett är detta mycket lätt med den mycket generösa företagsbeskattning som finns i vårt land. Även stora, börsnoterade företag och liknande har så stora möjligheter till uppskjuten beskattning att vinster egentligen bara behöver redovisas i sådan omfattning som är nödvändig för utdelning. Mot den här redovisade bakgrunden är det mycket svårt att exakt ange vilken effekten kommer att bli på skatteunderlaget under de närmaste åren. De uppgifter som Kommunförbundet har räknat fram är mycket osäkra. Investeringsavdragen kanske bara ersätter andra avdrag, som i sin tur skjuts på framtiden. Mänskligt att döma skall dock även uppskjuten skatt förr eller senare betalas, varför man måste konstatera att investeringsavdraget på sikt leder till ett bortfall som är varaktigt. Förhoppningsvis skall också ökade investeringar öka skatteunderlaget både för kommunerna och för staten, men storleken av den effekten är ännu svårare att bedöma än effekten av skattebortfallet. Utskottet konstaterar att regeringen i propositionen inte gjort något försök att beräkna vilka konsekvenser för det kommunala skatteunderlaget som det utökade investeringsavdraget kommer att få. Från utskottets sida är man dock på det klara med att det kommer att röra sig om betydande summor, och eftersom inga förhandlingar ägt rum i förväg förutsätter utskottet att regeringen tar upp överläggningar med kommunförbunden om kompensation — detta så mycket mera som minskade kommunalskatter från juridiska personer innebär ökade statsskatter, därför att företagens kommunalskatt är avdragsgill vid den statliga beskattningen. För egen del skulle jag vilja tillägga att det naturligtvis är djupt otillfredsställande att regeringen inte i förväg tagit kontakt med kommunförbunden när man väsentligt ändrar det kommunala skatteunderlaget, och jag tycker att man i propositionen också kunde ha kostat på sig att göra ett litet försök till analys av effekten. Den andra delen av propositionen gäller ett års förlängning av forskningsavdraget tills man nästa år får ta ställning till ett nytt, permanent system. På den punkten finns ingen tveksamhet hos någon av utskottets ledamöter. Den framtida industriella utvecklingen i vårt land är mycket starkt beroende av om vi kan hålla jämna steg med utvecklingen i andra länder, och därför kan vi inte acceptera ett års glapp, vilket skulle bli fallet om vi följde Tommy Franzéns råd när det gäller forskningsavdraget. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de förslag som ställs i skatteutskottets betänkande nr 13.
Fru talman! Jag kan naturligtvis förstå att Erik Wärnberg blir litet indignerad när vi kritiserar den här formen av generella regler, generella gåvor och bidrag. Det är ju någonting som förekom i mycket hög grad också under den socialdemokratiska regeringens tid — då med den skillnaden att man tillät avdrag endast vid den statliga taxeringen. Vi menar — och det har också tidigare erfarenheter talat för — att de ytterst generella regler som i sådana här fall trumfats igenom har inneburit att också företag som verkligen inte haft något behov av de här avdragen för investeringar utnyttjat dem. Vi vet att det finns 30-40 miljarder som skulle kunna användas till investeringar ute i det privata näringslivet. Men i stället för till produktiva investeringar behagar man använda dem till att spekulera i helt andra affärer. Kommer då investeringsavdragen att tjäna som någon form av morot för att företagen skall ta de här 30-40 miljarderna i anspråk till produktiva investeringar? Nej, knappast. I vissa fall kommer de naturligtvis att göra det, men avdragen kommer inte att ge de samhällsekonomiska effekter som vi anser att sådana här avdragsregler måste betingas av. Vi ser dagligen hur de stora företagen redovisar stora vinster. Men det kan naturligtvis finnas små företag som behöver utnyttja de här avdragen. Vi menar emellertid att man inte av den anledningen skall utfärda generella regler, utan man måste gå på mer preciserade regler. Framför allt anser vi att de anställdas fackliga organisationer inte får ställas helt utanför. Vi menar — till skillnad från regeringen och även skatteutskottets socialdemokratiske ordförande — att när sådana här pengar kommer i fråga skall den fackliga organisationen ha det avgörande inflytandet över hur pengarna skall användas. Detta har man prövat på vid något tillfälle tidigare när det gällde de s.k. arbetsmiljöavdragen: Vad som naturligtvis också är anmärkningsvärt, som jag sade redan inledningsvis, är att detta drabbar den kommunala ekonomin. Man kan ställa sig frågan — och den kan riktas till Erik Wärnberg: Hur kan socialdemokraterna i utskottet acceptera att man ytterligare punkterar den kommunala ekonomin utan att samtidigt ha fått någon utfästelse från regeringen och borgerligheten om att de tänker kompensera kommunerna för det bortfall som kommer att uppstå?

Fru talman! Låt mig först säga att jag inte är ett dugg indignerad över Tommy Franzéns angrepp på de här avdragsreglerna. Jag sadet.o.m. att det kan diskuteras om skatter längre är den riktiga metoden för att åstadkomma sådana här stimulanser. Jag sade samtidigt att vi nu får ta varje chans för att få i gång investeringarna. Jag är också övertygad om att skattebortfallet inte kommer att bli så rasande stort som man tror. Det här är någonting på mycket lång sikt, och avdragen kommer också att ersätta andra avdrag som annars skulle ha utnyttjats. Jag tror alltså inte att skattebortfallet kommer att bli så rasande stort omgående. Att det blir ett skattebortfall är jag helt övertygad om, och vi förutsätter helt enkelt att regeringen tar hänsyn till detta och också ger kompensation för det. Det är vad ett enhälligt utskott skrivit. Även om vi inte använt ordet kompensation så kan man ändå läsa sig till det mellan raderna. Annars finns det ingen mening med att vi uppmanar regeringen att ta upp överläggningar. Sedan är det klart att företag som inte behöver sådana här avdragsmöjligheter också kommer att få pengar. Det är självklart att om man skall ha en generell stimulans, då går den ut både till dem som behöver den och till dem som förmodligen hade gjort investeringen ändå. Man måste vara medveten om att effekten av avdragsmöjligheten kanske inte på långa vägar blir så stor som den kostnad staten får i skattebortfall — men man skall inte vara säker på det. När investeringarna håller på att sjunka på det sätt som de gör nu, är det bättre att ge företagen en stimulans den här vägen än att ge dem pengar utan några som helst villkor; den här avdragsmöjligheten kan ändå innebära att det blir ökade investeringar, och det är det vi allesammans är ute efter. Skulle man följa Tommy Franzéns förslag skulle dessutom forskningsavdragen helt upphöra, och det måste väl vara ett sätt att slå ihjäl åtminstone den delen av verksamheten — det har Tommy Franzén inte alls tagit upp. Vi menar att dessa båda avdrag sammantagna kan betyda ökade investeringar och ökad utveckling för vårt lands näringsliv. Det förhållandet att dessa avdrag drabbar kommunerna på ett sätt som de inte gjort tidigare innebär, tycker vi, att staten skall ersätta kommunerna. Men samtidigt innebär systemet en vinst, eftersom stimulanseffekten blir större genom att man också får det kommunala avdraget. Det kanske ger betydligt bättre effekt än de tidigare avdragen har gjort. Därför har vi gått med på förslaget, men vi är klart medvetna om att det rör sig om en ettårshistoria. Sedan får vi verkligen pröva om man skall ha något liknande.
Fru talman! Erik Wärnberg sade att man skall läsa mellan raderna i skatteutskottets betänkande. Men jag utgår från att Erik Wärnberg liksom jaginte har det förtroendet för den här regeringen att vi mellan raderna läser in det som den anser nödvändigt. Vi läser naturligtvis mellan raderna det som vi själva tycker är bra. Och jag anser att man inte har någon anledning att mellan raderna läsa något om kompensation till kommunerna. Sedan säger Erik Wärnberg att den här regeln är bättre än andra generella regler, som innebär att man inte ställer några villkor. Vi har inte varit villiga att ställa upp med generella regler över huvud taget, just därför att de är så villkorslösa. Det har vi ju sett, bl.a. av de diskussioner som förts i dagarna om ett visst skogsföretag. Sedan kommer Erik Wärnberg fram till det jag tror är sanningen, och den sanningen är kanske litet besvärande för socialdemokraterna — eller borde åtminstone vara det. Han säger nämligen att effekten säkerligen inte kommer att stå i proportion till kostnaderna, och då tycker jag att man borde ha sett till att bemöta det genom att inte gå med på den här formen av generella bidrag. Slutligen några ord beträffande forskningsavdraget. Det har sagts att det kommer nya regler om ett år, och vi anser då att det här generella forskningsavdraget inte skall bedömas annorlunda än det generella investeringsavdraget. Det är ju inte på det sättet, som herr Wärnberg försöker framställa det, att forskningen helt plötsligt skulle upphöra om denna form av forskningsavdrag inte längre skulle godkännas. Jag vill poängtera att det rör sig om ett år tills nya regler skall komma, och vi får då diskutera hur de skall se ut.
Fru talman! När vi har skrivit att vi förutsätter att överläggningar skall upptas mellan regeringen och Kommunförbundet är det inte för att man skall sitta och prata utan därför att man skall ta hänsyn till de belopp som kommunerna har undandragits i skatteintäkter. Det har vi skrivit i meningen dessförinnan. Vi är alltså helt övertygade om att regeringen blir piskad att ersätta kommunerna för ett skattebortfall — om man nu kan komma fram till vilken storleksordning det rör sig om, något som jag tror är mycket svårt. Sedan vill jag bemöta ytterligare en sak som herr Franzén har sagt, nämligen att de fackliga representanterna saknar allt inflytande över de här investeringarna. Det gör de inte. De har inte vetorätt, men investeringar av nämnvärd storleksordning måste under alla omständigheter bli föremål för överläggningar mellan de fackliga representanterna och företaget i fråga. När det sedan gäller den del av propositionen som avser forskningsavdrag innebär ändå Tommy Franzéns förslag att under ett år skall företagen över huvud taget inte beviljas någon rätt till avdrag för forskning. Det betyder alltså att företagen förmodligen heller inte kommer att bedriva särskilt mycket forskning under det här året, och det anser vi vara en mycket stor olycka för landet.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt Erik Wärnbergs företagsekonomiska resonemang — att företagen helt plötsligt skulle avstå från forskning för sin egen utveckling därför att de inte får rätt till avdrag eller skattebefrielse under ett år. Det står liksom i motsättning till vad som är vanligt inom företagen. Naturligtvis kommer man att gnälla och säga att vi kommer inte att forska därför att den här förmånen eventuellt skulle försvinna. Men vi vet också hur det fungerar ute i näringslivet. Jag är därför inte ett dugg orolig för det som Erik Wärnberg tycks vara så förskräckt över. Beträffande det inflytande som de fackliga organisationerna har må det vara i enlighet med lagstiftningen om medbestämmanderätten, men jag kan bara konstatera att Erik Wärnberg och socialdemokratin å sin sida har en uppfattning och en förhoppning om de möjligheter medbestämmandelagen ger den fackliga organisationen att vara med och bestämma. Vi kritiserade lagen redan när den togs och sade att det kommer inte att bli så. Verkligheten har också visat att det mera är fråga om en skenpostfäktning än om medbestämmanderätt.

Fru talman! Jag såg härförleden i en försvarsministern närstående tidning att han fick lovord därför att han hade velat få till stånd en försvarsdebatt med oss socialdemokrater när vi för kort tid sedan behandlade anslagsramarna för de närmaste fem åren. Jag vill gärna säga att vi uppfattade detta på det sättet att avsikten kanske inte var att det skulle bli en allmän försvarspolitisk debatt då. Men för att det inte skall råda något som helst missförstånd vill jag gärna säga att vi är beredda att ta upp en sådan debatt i dag, om försvarsministern önskar det. Jag tror det finns särskilda skäl för att göra det med hänsyn till att det i det borgerliga lägret tydligen finns ganska divergerande uppfattningar i försvarsfrågan.

mentets verksam Det är en ganska originell metod som används när det gäller försvaret, i — hetsområde motsats till, vågar jag säga, det burdusa handlande som regeringen visar när det gäller att spara på exempelvis socialhuvudtiteln — och där pensionärerna och handikapporganisationerna har protesterat. Vi vet att de människor som ofta är sjuka i besparingssyfte får ta på sig ökade kostnader redan från nästa månad. Vi kommer att på nyåret få ett förslag om ett försvarsanslag som kommer att vara precis lika stort som det skulle ha varit besparingsaktionen förutan. Först i slutet av den femårsperiod som nu löper kan det bli tal om att göra en mycket begränsad besparing. Förutsättningen är då att det verkligen blir en sådan prisutveckling att det är en fortgående inflation, för annars blir det inga sådana pengar att använda. Men på den punkten kan vi tyvärr — jag säger tyvärr— vara lugna med tanke på den politik som regeringen för; förmodligen kommer inflationen att fortsätta. Det är för mig ganska obegripligt att regeringen inte tagit tillfället i akt att göra en kraftigare besparing på den stora utgiftspost som försvarsanslaget utgör när det gäller det militära försvaret. Tillfället till besparingar är så unikt just nu att det kanske aldrig återkommer. I centertidningen Skånska Dagbladet erinrades det i går i en ledarartikel om att försvaret har en likviditet på 900 milj.kr., dvs. pengar som inte utnyttjats. Tidningen beskriver det nettoprisindex som gäller för försvaret, och så fortsätter man: ”Effekten av denna indexberäkning är alltså att försvaret blir överkompenserat för kostnadsstegringar jämfört med en rad andra samhällssektorer. Det innebär i sin tur att den besparing på 300 miljoner, som enligt sparplanen skall genomföras på försvarsområdet, knappast kommer att slå igenom. I stället beräknas försvarsanslaget stiga med 1,6 miljarder kr., från innevarande budgetårs 16,3 miljarder kr. till omkring 18 miljarder kr.” Jag vill gärna inom parentes säga att 18 miljarder kronor åtminstone enligt våra beräkningar är en något för hög siffra. Vi tror att den ligger någonstans på 17,5 miljarder. Men det kan vi lämna därhän; i princip har Skånska Dagbladet på ett riktigt sätt framställt det hela. Så fortsätter tidningen: ”Trots detta vill alltså försvarsminister Krönmark öka försvarsanslaget i samma takt. Eftersom det finns pengar över i kassan skall också beställningar för 2 miljarder kr. påskyndas, liksom att man skall få rätt att överföra en större del av icke förbrukade medel än vad riksdagen hittills tillåtit. Kort sagt, den besparingsiver moderaterna så radikalt uttalar i så gott som alla sammanhang, tycks inte gälla försvaret.” 1 Tidningen skriver vidare: ”Försvarsministerns agerande säger också en hel del om konsekvensen i de moderata sparsamhetssträvandena. Ett skogsföretag, med tusentals anställda skall gå i konkurs, medan försvaret skall ha proportionellt mer pengar än många andra angelägna samhällssektorer.” Herr talman! Jag har velat anknyta till det här, just för att kunna få till stånd den försvarsdebatt som försvarsministern tydligen önskar och som vi gärna skall ta upp. Jag antar för min del att det inom folkpartiet och centern har funnits en känsla för en mer realistisk besparingsåtgärd än den som vi inbjuds att delta i när budgetpropositionen kommer i januari nästa år. Men man har fått svälja förtreten; man har fått lov att finna sig i att det egentligen inte blir någon besparing på detta område. Om jag inte hade ansett att det är angeläget med mera rejäla tag när det gäller att spara i vårt samhälle, så skulle det ha funnits anledning att gratulera försvarsministern till framgångarna. Inom regeringskretsen har han kommit mer helskinnad igenom sparsamhetsaktionen än någon annan av hans kolleger. Mina vänner! Vad betyder dessa 300 milj.kr.? Jo, att 3 eller 4 promille av de ungefär 70 miljarder kronor som kommer att gå till försvarsändamål under den löpande femårsperioden kommer att sparas. Om vi jämför endast med det anslag som beräknas för nästa budgetår kan vi räkna med att det rör sig om högst 11/2 960 — om det nu över huvud taget skall anses vara en besparing. Jag skall inte ge mig in i en vidlyftig redovisning av försvarskostnaderna i andra länder och jämföra med våra. Jag vet om att även under den tid som socialdemokraterna hade regeringsmakten låg våra försvarskostnader över motsvarande kostnader för flertalet av de övriga nationerna i Europa. Det finns vissa skäl för detta, som jag inte i dag skall gå in på. Vårt försvar hade emellertid under den socialdemokratiska regeringen något stramare villkor att arbeta under än vad man nu har fått under den borgerliga regeringen. Moderaterna har ju redan vid inträdet i regeringen ovillkorligt velat markera att vi nu skulle få en ny försvarspolitik i vårt land. Med visst förutseende kunde man redan då ha sagt sig att det fanns anledning att söka samförstånd med socialdemokratin i fråga om försvaret. Men lika viktigt som det var för centern att torpedera det samförstånd som vuxit fram när det gällde jordbrukspolitiken var det för moderaterna att markera just denna nya försvarspolitik. Det är endast att beklaga att så stor del av försvarspengarna under dessa år har runnit bort på meningslösa projekt inom luftförsvaret. Bakgrunden till det har varit den borgerliga storvulenheten, som måst upprätthållas. Vi skall på vissa områden tydligen anse oss vara nästan störst och bäst. Vi skall kunna åstadkomma saker som inga andra, inte ens stormakterna, orkar med. Med den inställningen kommer en aldrig så generös tilltagen försvarsbudget inte att räcka till. Jag har sagt det förut och vill gärna upprepa det. Vi har goda förutsättningar att i dag bjuda motstånd mot den som vill kränka vårt lands frihet och oberoende. Men ibland framställs det som om så inte skulle vara fallet. Det finns en viss benägenhet att ta fram den hotfyllda värd vi lever i som bevis på att vi om Nr 45 15-20 år måste få fram ett nytt flygplanssystem av en alldeles speciell typ. Onsdagen den Mot den som inte är absolut säker på att det är just det planet som skall 10 december 1980 komma i fråga och som inte tycker sig vara fullt på det klara med hur luftförsvaret skall se ut om 20 år sägs det gärna, att en sådan inställning Besparingar inom äventyrar våra möjligheter att försvara oss även i dagens läge. försvarsdeparte Jag skall, som jag sade inledningsvis, gärna gå in på en försvarsdebatt i ett mentets verksamvidare perspektiv, om de borgerliga ledamöterna i försvarsutskottet eller heotsområde försvarsministern så önskar. Men låt mig i detta första anförande nöja mig med det sagda. De våldsamma prisökningar som vi fått uppleva, samtidigt som lönerna hållits tillbaka, har gjort att en helt ny situation inträtt för försvaret. Problemet har tidigare varit att bl.a. lönerna gett ett kraftigare kostnadspåslag än vad söm har kunnat mötas med den tillämpade prisindexen. Nu har det motsatta inträffat, och om vi håller fast vid den index som har gällt hittills, kan vi, mina vänner, med all tillförsikt gå in i det kommande budgetåret med en försvarsram som är ungefär 600 miljoner mindre, utan att det på något sätt kommer att föranleda någon reducering av vårt lands försvarskraft — det vågar jag säga.

Herr talman! Jag skall gärna beröra en del av de mycket angelägna saker som Eric Holmqvist här tog upp. Även om avsikten inte är att vi i dag skall ha en genomgripande säkerhetspolitisk debatt, anser jag det vara värdefullt att vi inte bara en gång om året utan med litet större frekvens diskuterar dessa frågor. Det här är nämligen viktiga frågor såväl för vårt land som för alla länder. Jag kan inte komma ifrån att jag ser på verkligheten litet annorlunda än vad Eric Holmqvist tydligen gör. Jag anser att vi i tider som dessa skall försöka att bortse från partipolitiska bindningar. Utan att överdramatisera kan man säga — och det tror jag att vi alla kan vara överens om — att vi lever i en tid då världshändelserna är mera spänningsmättade och läget därmed oroligare än på mycket länge. En viktig grund är — det har vi varit överens om, och det hoppas jag att vi fortfarande är — att den svenska neutralitetsoch säkerhetspolitiken bygger på att landet har ett förhållandevis starkt försvar. Det är det som ger vårt land trovärdighet i omvärlden, och det är därför som vi måste vara mycket aktsamma när vi vidtar åtgärder på exempelvis det försvarspolitiska området. Låt mig påminna Eric Holmqvist om att vi visserligen inte var överens när det gällde pengarna i 1977 års försvarsbeslut — socialdemokraterna ville ju ha ett lägre försvarsanslag. Men när det gällde innehållet i krigsorganisationen 13 var vi överens. Ni sade den gången att ni skulle åstadkomma exakt samma krigsorganisation och samma materielförnyelse till lägre kostnad. Det är bara att gå tillbaka — jag ser att herr Holmqvist skakar på huvudet — till kammarens protokoll. Jag kan rekommendera läsning av exempelvis ett anförande som vid det tillfället hölls av herr Holmqvists partibroder, Olle Göransson, så får herr Holmqvist det verifierat. Vi var då överens om att det var ungefär vad som krävdes. Men det är bekant att vi genom den ekonomiska utvecklingen och vårt nuvarande priskompensationssystem icke har fått det innehåll i krigsorganisationen som vi räknade med 1977. Vad värre är: vi har tvingats på grund av ekonomiska problem att skära ned någonting av det mest fundamentala i hela det svenska försvarsväsendet, nämligen den regelbundna repetitionsutbildningen. Eric Holmqvist sade att vi idag har goda möjligheter att försvara oss, och det har vi. Våra möjligheter att försvara oss är emellertid icke så goda som både Eric Holmqvist och jag räknade med att de skulle ha varit när vi diskuterade detta 1977. Vi har nämligen i dag ett antal förband som icke är direkt användbara vid en mobilisering. De måste först övas. Det här är någonting som alla i vår omvärld givetvis väl känner till. Under en period har försvaret nominellt fått de pengar som man räknat med, men reellt har det skett en urholkning av den svenska försvarsfrågan. Det kan jag här helt öppet deklarera, därför att det är faktauppgifter som öppet lämnats också i andra sammanhang. Mitt och regeringens syfte är att vi skall komma till rätta med de brister som har uppstått. Vi har fått vissa möjligheter genom priskompensationssystemets effekter. Man kan, för att förenkla det hela, säga att systemet har verkat så att vi, när vi behövde pengar, fick underkompensation. Och nu, när löneutvecklingen och vissa andra kostnadsfaktorer har fått en annan struktur, har vi på visst sätt fått t.o.m. överkompensation. Men även om vi använder varenda krona räcker pengarna inte till för att återställa de så att säga förluster som det svenska försvaret råkade ut för åren 1977-1979. Detta är fakta. Ändå frågar sig givetvis en och annan: Hur kan en försvarsminister mot denna sakliga bakgrund förorda en besparing på 300 milj.kr. i en långsiktigt fastställd utgiftsram? Jag har sagt det tidigare här i kammaren, och jag säger det nu, att jag ansåg det politiskt nödvändigt att även försvaret tog en del av bördan för att klara landets besvärliga ekonomiska situation. Just genom att priskompensationssystemet slår över åt plussidan har vi i dag möjlighet att göra detta utan att det får avgörande negativ inverkan på försvaret. Jag räknar helt enkelt med att denna besparing inte skall behöva gå ut över försvarets operativa förmåga. Vad som gör detta möjligt — det är inte någon hemlighet — är bl.a. att vi i den sittande försvarskommittén studerar möjligheterna att strukturera om fredsorganisationen. Det innebär att man i fråga om rena fredsdriftsinvesteringar kan göra ett uppehåll och eventuellt stryka en del av det som tidigare var planerat. När Eric Holmqvist säger att detta är ett unikt tillfälle att genomföra en större besparing måste jag svara honom att jag och troligen den övervägande majoriteten av svenska folket anser att detta ”unika tillfälle” är sällsynt illa valt att kräva minskade försvarsinsatser i Sverige. Det är illa valt med tanke Nr 45 på den säkerhetspolitiska situation som råder i världen i dess helhet och med tanke på den spänning som i dag finns i vårt närområde. Jag skall inte dramatisera, men jag tror att de flesta svenska medborgare i dag känner oro och är tacksamma för att Sverige har ett trovärdigt försvar. Det har vi trots allt. Jag har dragit fram de negativa faktorerna, men med hänsyn till vad man försvarsdeparteåstadkom i det här landet under 1950 och 1960-talen, dets.k. arvet, och med mentets verksamhänsyn till en någorlunda god materiell förnyelse vågar jag hävda att vi har ett hetsområde starkt försvar. Vi har exempelvis ett starkt flygvapen tack vare tidigare socialdemokratiska regeringars agerande. Låt mig uttala min högaktning och tillfredsställelse över detta. Vår uppgift i dag är att se till att vi långsiktigt, också i slutet på 1980-talet och även på 1990-talet, har ett starkt försvar för att kunna garantera vårt lands oberoende och för att kunna föra den neutralitetspolitik som vi alla är överens om och för vilken just försvaret utgör en av hörnstenarna. När Eric Holmqvist säger att regeringen på andra områden går fram med ett, som han uttryckte det, burdust handlande och menar att försvaret inte råkat ut för samma hårdhänta behandling, ger han en vilseledande bild av verkligheten. Försvaret har under 1970-talet levt med nolltillväxt. Försvaret har tidigare fått inrätta sig delvis efter de förhållanden som andra samhällsområden först i dag tvingats inrätta sig efter. Som tidigare försvarsminister vet Eric Holmqvist mycket väl att försvarshuvudtiteln är den enda huvudtiteln med en i förväg fastlåst ram. Det innebär att det av formella skäl icke finns samma behov för försvarets del som för andra samhällsområden att just nu konkretisera var besparingarna skall göras. De skall alltså tas där de får den mest positiva effekten ur besparingssynpunkt och där de får minsta möjliga negativa effekt på försvarets förmåga. Jag vill deklarera att den utrikespolitik vi för i det här landet grundar sig på olika element — utrikespolitik, biståndspolitik och nedrustningssträvanden. Men i dagens läge vågar jag säga att den svenska försvarspolitiken kanske är viktigare än den har varit på mycket, mycket länge. I nuvarande allvarliga läge, när man läser diplomatiska bulletiner flera gånger varje dag med osäkerhet och undran, tycker jag att vi skall försöka slå vakt om det som enar oss. Det tror jag verkligen ligger i nationens intresse.